Fru talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig: 1. Anser försvarsministern att det är meningsfyllt att försöka möta samhällets ökade ekonomiska, strukturella och energiförsörjningsmässiga sårbarhet med en höjning av anslagen till det militära försvaret? 2. Hur bedömer försvarsministern utbyggnaden av kärnkraften från beredskapsoch säkerhetssynpunkt? 3. Tänker försvarsministern ta några initiativ för att motverka här berörda negativa effekter av kärnkraftens utbyggnad? Oswald Söderqvist berör i interpellationen ett antal förhållanden där han anser att samhällsutvecklingen leder till ett sårbarare samhälle, dvs. ett som i krisoch krigssituationer är känsligare för störningar än förr. Jag kan i viss mån dela hans uppfattning, även om jag inte delar hans syn på orsakerna till denna utveckling. 1978 års försvarskommitté har i sitt i somras avgivna delbetänkande i ett avsnitt behandlat dessa frågor. Man pekar där på det stora utlandsberoendet inom vissa delar av livsmedelsproduktionen, oljeförsörjningen, läkemedelsförsörjningen osv. Den starkt ökade datoriseringen har i många avseenden medfört stora fördelar men innebär samtidigt också vissa risker för en ökad sårbarhet. Uppfattningen att det i samhällsutvecklingen finns risker som måste uppmärksammas torde således vara allmänt omfattad. Försvarskommittén säger också i sitt betänkande: ”Samhällsutvecklingen måste styras av medborgarnas fredstida önskemål och behov. För att i görligaste mån undvika de risker en ökad sårbarhet medför är det dock väsentligt att i samhällsplaneringen hänsyn även tas till totalförsvarets intressen.” Jag delar denna uppfattning. Liksom försvarskommittén anser jag att det erfordras beredskapsåtgärder inom olika delar av totalförsvaret för att också därigenom minska vår sårbarhet och förbättra vår förmåga att stå emot hot och påtryckningar. Jag har följaktligen en helt annan uppfattning om beredskapsåtgärdernas betydelse än den som Oswald Söderqvist för fram när han säger att beredskapsåtgärder inom både den militära och den civila sektorn minskar i betydelse och t.o.m. mister allt innehåll. Genom att man söker minska samhällets sårbarhet ökar också det militära försvarets möjligheter att verka. Härigenom ökar vår totala förmåga att Nr 36 avhålla från angrepp på Sverige, vilket är det yttersta målet såväl för det Fredagen den militära försvaret som för totalförsvaret i dess helhet. 23 november 1979 Frågan om fortsatt utbyggnad och utnyttjande av kärnkraft i Sverige och de säkerhetskrav som med anledning av detta bör ställas skall behandlas i den kommande folkomröstningen. Jag skall därför här inskränka mig till att redovisa bedömningar som hittills gjorts inom ramen för totalförsvaret. Jag börjar med att behandla ett tänkbart krisläge, då Sveriges handelsförbindelser med andra länder är helt eller delvis avskurna på grund av krig i vår omvärld, men där vi själva inte är utsatta för ett direkt hot om angrepp. Då blir möjligheten att tillgodose elkraftsbehovet beroende förutom av tillgänglig vattenkraft även av inhemska bränslen och beredskapslagrade bränslen. Enligt min mening finns det inte något särskilt skäl att under ett sådant krisläge begränsa kärnkraftverkens drift. Tvärtom är det från beredskapssynpunkt önskvärt att utnyttja våra samlade energitillgångar. I energikommissionens betänkande anges bl.a. att en kraftreaktor skall kunna köras i två år utan bränslebyte enbart genom omplacering av bränsleelementen. Den har således i dessa lägen en god uthållighet. Utvecklingen under senare år av den internationella terrorismen medför att riskerna för sabotage, avsiktlig skadegörelse och andra angrepp på från samhällssynpunkt viktiga funktioner måste ägnas särskild uppmärksamhet. Sabotage mot en kärnkraftsanläggning kan innebära inte bara risk för produktionsbortfall och driftstörningar utan också fara för spridning av radioaktivitet. Våra kärnkraftverk har dock redan i dag ett byggnadstekniskt skydd och en kontinuerlig bevakning. I händelse av beredskap och krig förstärks denna med bevakningsförband och ett verkskydd organiserat av kraftverkets egen personal. Jag anser därför att rimliga motåtgärder mot sabotage i beredskapsoch krigssituationer har vidtagits. I händelse av krig får man räkna med att skador uppstår på vårt elförsörjningssystem och att distributionen inte kontinuerligt kan hållas i gång. Jag bedömer dock att de mest livsnödvändiga behoven kan tillgodoses. Vårt behov av elenergi reduceras drastiskt i händelse av krig genom inskränkningar i industriproduktion, samhällsservice och den enskilda människans standard. Produktionen är fördelad på många kraftverk av varierande storlek, vi har ett rikt förgrenat eldistributionsnät, och omfattande resurser finns förberedda för att snabbt vidta åtgärder mot inträffade skador. De frågor som hänger samman med kärnkraftens utnyttjande under krig har studerats och studeras fortlöpande, bl.a. med anledning av de speciella risker som är förknippade med utnyttjandet av kärnkraft. Det finns två samverkande orsaker till att ett reaktorhaveri kan få stora konsekvenser för omgivningen. Dels förekommer stora mängder radioaktivt material i en reaktorhärd under och omedelbart efter drift, dels finns stora mängder energi tillgängliga på grund av värmeutvecklingen i härden. Dessa energimängder kan upphetta materialet och även leda till skador på omgivande skyddsbarriärer. Som följd av detta måste reaktorn kylas även någon tid efter 83 Själva reaktorn i ett kärnkraftverk är skyddad av sin ståltank och av betonginneslutningen med ca I m tjock betong. Kylsystem och andra hjälpsystem är dubblerade. Enligt min mening fordras det därför en medvetet inriktad vapeninsats för att det med hänsyn till alla reservsystem skall åstadkommas sådan skada som leder till att någon väsentlig del av kärnreaktorns radioaktiva innehåll läcker ut. En stor del av den övriga utrustningen, t.ex. turbiner, generatorer, transformatorer och ställverk, är dock svagt skyddad mot vapenverkan, och en kraftig explosion kan leda till driftstopp och kanske avstängning under lång tid. Åtgärder finns förberedda för att vid ett reaktorhaveri i fredstid indikera radioaktivitetens spridning, informera befolkningen och bringa den i säkerhet. En översyn av denna beredskap genomförs f. n. på regeringens uppdrag av statens strålskyddsinstitut i samråd med berörda länsstyrelser. Samma åtgärder avses tillämpas i händelse av krig och får då ökad effekt till följd av de större resurser, bl.a. inom civilförsvaret, som då står till förfogande. Skyddsrummen är omedelbart användbara i en sådan situation. Ett sätt att ytterligare minska riskerna för utsläpp av radioaktivitet till följd av krigsskador är att ta kärnkraftverken ur drift. När reaktorhärden efter några dagar svalnat och de mest kortlivade radioaktiva produkterna klingat av, minskas dels riskerna för utsläpp, dels konsekvenserna i omgivningen om utsläpp ändå skulle ske. Vi planerar för att i krig omedelbart kunna stänga av samtliga kärnkraftverk och lita till en kombination av vattenkraft, kraftvärme, industriellt mottryck och oljekondenskraft. Vi bedömer också att vi kommer att få tillräcklig förvarning före ett angrepp för att hinna genomföra detta. Om utvecklingen gör det önskvärt och möjligt, kan något eller några kärnkraftverk senare åter startas. Jag vill även påpeka att enligt 1977 års tilläggsprotokoll till 1949 års Genévekonventioner anfall inte får riktas mot bl.a. kärnkraftverk eller mål i närheten av dem, om anfallen skulle kunna leda till radioaktivt utsläpp. Tilläggsprotokollen har ratificerats av Sverige, och vi har anledning räkna med att de skall ratificeras även av stormakterna. Närmast berörda försvarsansvariga myndigheter har nyligen satt i gång ytterligare en studie av kärnkraften i krig, och de därmed sammanhängande säkerhetsproblemen, som underlag för den fortsatta planeringen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den kommande folkomröstningen anser jag det f. n. inte erforderligt med ytterligare initiativ i denna fråga. Självfallet avser jag att som tidigare följa samhällsutvecklingen i fråga om sårbarhet m.m. Inte minst gäller detta utvecklingen inom energiområdet.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. Det var ett ordrikt svar men tyvärr substanslöst och innehållsmässigt väldigt svagt. Det kringgick nämligen alla de viktiga frågor jag ställde i interpella Försvarsministern har medvetet eller omedvetet — förmodligen medvetet — Fredagen den helt och hållet misstolkat huvudfrågan i min interpellation. Försvarsminis 23 november 1979 tern har läst min interpellation som det påstås att en viss potentat läser Bibeln. Jag har aldrig sagt att det inte skall finnas beredskapsåtgärder eller att jag är mot sådana — tvärtom. Jag har sagt i början på min interpellation om beslut inom totalförsvarets område och inom folkförsörjningens och civilförsvarets områden, alltså det som handlar om hela vår totala beredskap, att de beslut som fattas där ”förvanskas och verkan av ekonomiska satsningar urholkas, därför att marknadskrafterna driver utvecklingen i en riktning som är direkt motsatt den som är i samhällets intresse”. Det är det som är det viktiga, och det hänger alltså ihop med hur vi skall satsa våra resurser i dessa beredskapsåtgärder. Det försöker försvarsministern slingra sig från genom att säga att vi har helt motsatta uppfattningar och att jag skulle ha sagt att beredskapsåtgärder mister allt innehåll. Ja, de mister allt innehåll på grund av samhällsutvecklingen, och då är det alltså fråga om hur vi skall prioritera resurserna. Det var det viktiga i frågan. Är det vettigt —den frågan svarade försvarsministern inte alls på — att öka de militära anslagen och satsa på militär beredskap när vi vet att samhällets sårbarhet samtidigt ökar på alla andra områden? Det är alltså den sårbarheten som vi naturligtvis framför allt skall försöka motverka. Här kommer då energiförsörjningsområdet och alldeles särskilt kärnkraftsområdet in i bilden. Försvarsministern hänvisar till folkomröstningen och säger att i väntan på den kan han nu inte säga någonting bestämt. Men det är ju det som är viktigt, Eric Krönmark, i detta fall. Vi skall ha en folkomröstning, och då är det oerhört viktigt för svenska folket att få veta hur den högste företrädaren för vår nationella säkerhet ser på dessa frågor. Det är det vi vill ha reda på. Man kan väl inte smita undan genom att säga att man vill vänta till efter folkomröstningen för att då tala om vad man tycker. Jag har ställt denna interpellation just på grund av att vi vill ha besked. Man kan då inte bara säga: Vänta tills folkomröstningen har varit, så skall jag tala om hur det ser ut! — Detta vill vi veta i dag! När det gäller ett beredskapseller krisläge håller jag med om att det blir en viss skärpning i jämförelse med läget i fredstid. Men de bedömningar som försvarsministern gör beträffande skyddet vid kärnkraftverken, t.ex. verkskyddet och de motåtgärder som han nämner och hänvisar till — som om de skulle vara något verkligt bra för att lösa alla problem med — är helt otillräckliga. Jag har varit med om att organisera verkskydd vid många skyddsföremål, och jag har varit med och jobbat med Forsmarkplanen på länsstyrelsen i Uppsala, som hör till mitt vanliga verksamhetsområde, och till det vill jag återkomma. Om man skall skydda ett kärnkraftverk — om vi nu håller oss till ett krisoch beredskapsläge först — mot sabotage och andra terrorhandlingar, vilket vi naturligtvis måste räkna med och har internationella erfarenheter av, så räcker det inte med ett verkskydd eller med den polisbevakning i vanlig 85 betydelse för försvaret mening som vi har i dagens läge, det vet vi. Vi vet att kärnkraftverk i Västtyskland och Frankrike försvaras av t.ex. gendarmerienheter: tungt beväpnade enheter med helt militär utrustning och organisation. Är det det försvarsministern anser att vi skall skaffa i våra svenska kärnkraftverk för att klara bevakningen? Det försvarsministern nämner här är ingenting i sammanhanget, om det verkligen skulle uppstå ett krisläge. När det gäller den verkligt allvarliga situationen att krigshandlingar skulle uppstå — här är vår försvarsminister fortfarande förtröstansfull; jag förstår inte varför — finns helt andra bedömningar i vårt land än de som försvarsministern låter framskymta i interpellationssvaret. Jag skall be att få återkomma till detta litet senare. Låt oss börja med några rent tekniska saker. Försvarsministern talar om att det är bra att vi har produktionen fördelad på många kraftverk, på vattenkraft och på andra energikällor. Men det är just det som inte blir fallet när vi bygger ut kärnkraften. Vi får ju stora koncentrerade enheter som är som upplagda för att slås ut. Försvarsministern och hans parti vill ju satsa hårt på kärnkraften och inte alls satsa på andra energikällor, utan i första hand bygga 12 reaktorer och så småningom kanske ännu fler, och på det viset binda vår elproduktion till kärnkraften med upp till kanske 50-60 96. Hur skall ni lösa den knut som uppstår om ni helt plötsligt måste ta dessa kärnkraftverk ur drift? Hur skall ni då klara elförsörjningen? Ni säger ju uttryckligen att ni skall stänga av kärnkraftverken i händelse av krig. Hur går det om vi har byggt 12 eller kanske — vilket är Industriförbundets och Svenska arbetsgivareföreningens uppfattning i den här frågan — 20 kärnkraftverk och har 75 eller 80 96 av vår elkraftsproduktion bundna till kärnkraft? Jag skall återkomma också till det i en annan kommentar. Det står i interpellationssvaret hur starka kärnkraftverken är, betong i sluten ståltank osv., och att det behövs en medvetet inriktad vapeninsats för att slå ut dem. Det är klart, de blir väl inte utslagna av en slump om det blir krig. Det är klart att det lätt går att sätta in ett flygangrepp mot ett kärnkraftverk. Dem kan man ju inte på något sätt maskera eller gömma undan. De står där de står. Men det behövs inte ens det. Det finns en motsägelse i försvarsministerns resonemang. Försvarsministern säger att det finns kvar värmeutveckling även efter en avstängning, vilket håller processerna i gång. Det känner vi väl till från t.ex. Harrisburg. Hur går det då om det blir skador på tillförseln av ström utifrån, så att pumpar stannar osv.? Man behöver inte alls slå ut reaktorn. Anta att man slår ut elförsörjningen utifrån så att kylvattenpumparna stannar! Då hjälper det inte hur mycket man än avstänger processen i reaktorn. Den fortsätter i alla fall, oavsett om reaktorn är skyddad av sin ståltank och av betonginneslutningen. Det finns alltså en stor motsägelse i försvarsministerns resonemang. Sedan till skyddsåtgärderna. Det heter: ”Åtgärder finns förberedda för att vid ett reaktorhaveri i fredstid”, osv. I krig blir det bättre, menar man. Det blir förstärkningar osv. Vi har fått reaktorsäkerhetsutredningen alldeles nyligen, vilken med all tydlighet visar att de åtgärder som hittills har vidtagits är helt otillräckliga även i fredstid. De utrymningar man tidigare har talat om är helt överspelade. Nr 36 Jag behöver inte tala om Barsebäck utan kan hålla mig till Forsmark, som Fredagen den ligger bäst till i skogen vid Upplandskusten. Inte ens i denna glesbygd kan 23 november 1979 man garantera att det kommer att fungera, än mindre när det gäller de andra reaktorerna. Det finns inga möjligheter att ens i fredstid fastställa, om det verkligen skulle bli ett stort utsläpp efter ett haveri. Vid de påfrestningar som kan förekomma i ett krigsläge, då det kanske utförs stridshandlingar eller är fullt krig i området, blir det ju ännu svårare. Därför förstår jag inte riktigt försvarsministerns förtröstan som skiner igenom hela tiden. Det är de gamla vanliga fraserna som upprepas i alla försvarsutredningar och försvarspropositioner. Det heter att det är så och så, men det stämmer inte. De resurser som vi så förtröstansfullt talar om finns inte. De finns inte i dag i fredstid och än mindre skulle de finnas i krig. Slutligen hänvisningen till Genevekonventionen. Det är klart att det är bra med internationella konventioner, men är det något som vi erfarenhetsmässigt vet från historien är det att konventionerna aldrig någonsin har hållits i krig. Det har ständigt brutits mot alla konventioner. Även om vi bör förutsätta att konventioner skall hållas, är det inget argument att hänvisa till att man har skrivit på en konvention, där man har förbundit sig att inte angripa kärnkraftverk. Som jag har sagt tidigare räcker det med att anläggningar runt omkring angrips, om man inte vill ådra sig tryck från den internationella opinionen eller från annat håll genom att utlösa radioaktiviteten genom direkta anfall. Jag tycker att det är en aning naivt att hänvisa till Genévekonventionen, då vi ju vet hur konventionerna har fungerat i krig. Avslutningsvis vill jag citera ur en sammanställning över ÖB:s yttranden om kärnkraftsutbyggnaden. Jag antar att försvarsministern har sett den här sammanställningen. Har han inte sett sammanställningen eller tagit del av ÖB:s yttranden under åren, tycker jag att han med det snaraste bör läsa det här, eftersom yttrandena går stick i stäv mot en mängd uttalanden i interpellationssvaret. Det började redan 1959 med ett yttrande om kärnkraftverket i Marviken — det var på den blågula atomens tid. ÖB framhöll genom chefen för försvarsstaberna ”att atomkraftverk borde förläggas inne i landet för att vara mera undandragna för anfall och för att förvarningstiderna skulle bli längre”. I november 1963 hade vi en konferens om värmekraftstationers skyddsnivå. Hela det etablissemang som sysslar med de här sakerna och som är viktigt i sammanhanget deltog. Chefen för försvarsstaben anförde: ”En anläggning vid kusten — särskilt vid ostkusten — är mycket utsatt. Bekämpning från luften blir underlättad — anläggningen lätt att hitta, korta anflygningssträckor, kort förvarningstid. Vidare är anläggningen utsatt för bekämpning från sjön och ligger inom tänkbart invasionsområde ——-— att atomkraftverken bör förläggas i landets inre delar ——-— atomkraftverken bör byggas som berganläggningar.” Som vi vet har detta inte blivit gjort. 1969 yttrade sig ÖB om utredningen Kärnkraft på östkust. Jag citerar: 87 betydelse för försvaret ”Från krigsskyddssynpunkt synes det alltså angeläget att kärnkraftverk förläggs till mindre utsatta områden än längs våra kuster.

. ” Från år 1971 citerar jag ur ÖB:s synpunkter med anledning av CDL:s redovisning av kraftförsörjningens beredskapsproblem: ”Överbefälhavaren har tidigare från försvarssynpunkt framhållit önskemål om att kärnkraftverken dels i största möjliga omfattning blir inlandslokaliserade och dels ges ett byggnadstekniskt skydd i proportion till kapacitet och betydelse för kraftförsörjningen. Kärnkraftverkens kapacitet och betydelse torde därför i de flesta fall motivera bergrumslokalisering. Dessa önskemål har emellertid vid hitintills utbyggda och projekterade kärnkraftverk icke tillgodosetts.” Maj 1973: Utredning om elkraftbehovet under avspärrning och krig. ÖB säger: ”De flyganfall som enligt förutsättningarna genomförs mot det svenska kraftsystemet drabbar både produktionsoch distributionsanläggningar avsevärt trots en mycket måttlig insats. Nuvarande utförande av kärnkraftstationerna som ovanjordsanläggningar med föga skydd mot vapenverkan innebär nämligen att även mycket begränsade insatser av ingriparens flyg kan åstadkomma omfattande skador på ett kärnkraftaggregat. Elkraftförsörjningen kommer att vara starkt beroende av kärnkraftverken på 1980-talet. Bristen då 6 — 9 aggregat är ur drift blir avsevärd i samtliga anfallsalternativ. I de flesta fallen blir den så stor att konsumtionsbegränsningar som svårligen kan tolereras måste vidtagas. Förhållandet torde i hög grad påverka motståndsviljan.

Närförlagda kärnkraftverk bör ges så hög skyddsnivå som möjligt . Då närförlagda kärnkraftverk ej kan ges erforderligt skydd bör åtgärder vidtas för att minska verkningarna av krigshandlingar. Utrymning av vissa områden kan bli nödvändigt. System för att larma befolkningen måste skapas. En snabb avstängning av reaktorn kan behöva genomföras.” År 1975 har ÖB yttrat sig över Aka-utredningen, och sedan har han inte yttrat sig alls. Han tyckte kanske inte att det var lönt att yttra sig Nr 36 ytterligare. Fredagen den Detta var alltså exempel på hur den militära myndigheten ser på dessa 23 november 1979 saker. Man är där inte alls så optimistisk som försvarsministern låter när han stiger upp här. Det är helt olösta problem. Frågan till försvarsministern kvarstår alltså: Oroar inte detta försvarsministern, som ändå är den högste ansvarige i landet för dessa saker? Vi har nu ett utbyggt system av sådana här kraftverk, och ni vill ytterligare bygga ut detta system, långt utöver den nuvarande gränsen. Hur kan ni motivera det, och hur kan ni säga att problemen skall lösas? Vi vet att de resurser som vi har fått tidigare inte är tillräckliga ens i fredstid för att klara ett eventuellt haveri. Jag tycker att försvarsministern skulle känna sig oerhört oroad och inte skulle stiga upp inför svenska folket och låta så optimistisk och sangvinisk som han har låtit här.

Fru talman! Chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA, Sigvard Eklund, sade vid CDL:s kärnkraftsdag i november 1973, att ”bibehållande av fred är ett sine qua non om kärnenergin skall komma till den allmänna användning som vi nu förutser. Om kraftreaktorer bleve föremål för krigshandlingar, skulle det leda till otänkbara konsekvenser ——-=-.” I april 1974 hade jag en interpellationsdebatt här med dåvarande försvarsministern Eric Holmqvist, och det svar som jag har fått i dag överensstämmer ganska mycket med det svar som jag fick av dåvarande försvarsministern. Man räknade visserligen då med att kärnkraften som energikälla i vårt land skulle få stor uthållighet, eftersom man planerade att på 1980-talet bryta eget uran och därmed ha ett självförsörjande system. Det resonemanget har bortfallit nu, och vi är tacksamma för att det inte finns med i dagens svar. I det tidigare interpellationssvaret sades också att man i Genéve arbetade för att få 1949 års Genévekonvention utökad med ett avtal om att anfall på kärnkraftverk inte skulle vara tillåtet. Sedan dess har ju, som försvarsministern nu påpekat, 1977 ett tilläggsprotokoll visat att den konventionen har undertecknats och håller på att ratificeras. Det är på något sätt rörande hur vi försöker räkna med krig och samtidigt räknar med att man skall upprätthålla humanitet och överenskommelser under krig. Det kan ju hända att detta kan ske mellan rika länder, som har varit med och undertecknat avtalet. Men är det inte oerhört blåögt att tro att desperata länder, kanske fattiga länder som med stor rätt anser att rika länder är orsak till deras misär, skall lyda våra konventioner? Mot de oerhört utsatta anläggningarna vid kärnkraftverken är det naturligtvis mycket verksamt att rikta ett hot. Att tro att en konvention skall ge anläggningarna någon sorts skydd är väl ändå överoptimistiskt. Men jag vill ändå se positivt på det svar som lämnats här i dag. Jag tycker att vi kärnkraftsmotståndare har all anledning att räkna med att försvaret och försvarsministern kommer att bli vår bästa vän i vårt motstånd mot 89 kärnkraften. Det finns rimligtvis ingen som helst fördel ur försvarssynpunkt att göra ett land så sårbart ur försörjningssynpunkt som det blir genom att lita till att få den utomordentligt viktiga elströmmen från några få utsatta anläggningar. Vi får ju höra i svaret här att man räknar med att kunna få stänga av kärnkraftverken och att det är ett problem. Visserligen räknar man med att kunna upprätthålla driften ett par år vid kärnkraftverken under fredskriser men att man vid krigshot måste räkna med att få stänga av verken. Att då göra landet beroende av väldigt mycket elström — vilket blir fallet om man fortsätter att bygga ut kärnkraften — innebär naturligtvis en direkt belastning för försvaret. Det blir oerhört svårt att upprätthålla livsviktiga funktioner. Om all den elström som man räknar med skall produceras av kärnkraftverk skall säljas blir det — det har alla prognoser visat — elvärmen man räknar med att satsa på. Det innebär att en stor del av våra hus då kommer att försörjas med elvärme från kärnkraftverken. Vi blir självfallet mycket sårbarare på det sättet. Det är ingenting som vi kan dra in på. Är man då beroende av värmen från strömmen måste produktionen helt enkelt upprätthållas.

Fru talman! När jag nu har lyssnat till de två inläggen har jag kunnat konstatera en märkbar skillnad i anslaget när det gäller att diskutera problemen, även om de två ledamöterna i och för sig företräder samma grunduppfattning i själva energifrågan. Jag hälsar med tillfredsställelse att fru Hambraeus diskuterar på ett sakligt sätt. Oswald Söderqvist menade att jag kom med ”samma gamla vanliga fraser” som förut. Men jag kunde registrera att det var Oswald Söderqvist som kom med just samma gamla vanliga fraser som vi är vana vid att få höra från vpk när det gäller den samhällsutveckling vi har över huvud taget i det marknadsekonomiska demokratiska Sverige Vi skall i dag inte diskutera frågan om kärnkraft eller inte kärnkraft. Det har vitidigare gjort många gånger i kammaren, och vi kommer säkerligen att göra det åtskilliga gånger i framtiden också. Vi har ju folkomröstningen i kärnkraftsfrågan framför oss, och det är då vi skall göra vårt principiella ställningstagande till vilken energiförsörjning vi skall satsa på i Sverige. Vad vi i dag skall diskutera är kärnkraftens betydelse från försvarssynpunkt, dvs. samhällets sårbarhet. Det är helt klart att ju mer utvecklat ett samhälle är desto mer sårbart blir det i fredstid, vid s.k. fredskriser och givetvis också i händelse av krig. En konklusion av vad Oswald Söderqvist Nr 36 sade när han uppmanade mig att vara ännu oroligare än jag är skulle väl vara Fredagen den att jag borde försöka stoppa all samhällsutveckling, eftersom — enligt Oswald 23 november 1979 Söderqvists resonemang —- ju mindre utvecklat samhället är, desto mindre sårbart är det.

Låt mig för att försöka ansa debatten här ytterligare kommentera fredsaspekten. Det är inte helt osannolikt att vi kan råka ut för en avspärrning. I det fallet är kärnkraften bra att ha. Det finns inget direkt hot mot kärnkraftverken i Sverige, och de innebär då en energitillgång. Vi kan säga att vi har upp till två års energireserv inom den delen av energiförsörjningen, vilket ur säkerhetsoch sårbarhetssynpunkt alltså är positivt. Då bortser jag från alla andra principiella uppfattningar som man kan ha i frågan — detta är ett rent objektivt konstaterande. I det fallet är det alltså bara positivt med kärnkraft. Oswald Söderqvist menar att man i en krigssituation måste stänga av kärnkraftverken. Fru Hambraeus var inne på liknande tankegångar. De menar att vi då inte klarar energiförsörjningen. Nu måste vi till utgångspunkt ta de fakta vi känner till i dag. Prognoser kan man visserligen göra, men de är alltid behäftade med stor osäkerhet. Driftåret 1979/80 räknar vi med att utnyttja ca 100 TWh elektrisk energi. Av den mängden energi skulle kärnkraften svara för 30 TWh. Vi räknar med att i händelse av krig kunna minska energiförsörjningen ner till hälften därför att stora delar av industrin då omedelbart skulle tas ur drift. Jag vill påpeka att i det fallet också all export blir stoppad, vilket skulle innebära att mycket energikrävande processindustrier givetvis skulle komma att inställa driften. De bedömningar man gjort visar att vi däremot genom de andra energikällorna har tillräckligt med energi för att kunna klara de absolut nödvändiga behoven. När det gäller sårbarheten är det givetvis ur försvarssynpunkt en fördel om kraftverken är så spridda som möjligt. Men vi måste även ta hänsyn till vad som gäller under fredsförhållanden, eftersom vi med de ekonomiska resurser vi har måste ordna energiförsörjningen på billigaste och rationellast möjliga sätt. Jag vill då bara påpeka att det alternativ som vi i dag har är att gå över till koleldning, om vi tar kärnkraftverken ur drift. Jag vet inte att någon förordat att vi skall ha en mängd mindre kolkraftverk utspridda i lokalsamhällen här i landet, utan vad man planerar är anläggningar av motsvarande storlek som kärnkraftverken. Det innebär att sårbarheten blir exakt densamma — en angripare har precis lika lätt att slå ut ett sådant kraftverk som ett kärnkraftverk. Sedan till frågan om vad som kan inträffa i händelse av krig. Oswald Söderqvist säger att jag är naiv som tror att andra länder skulle respektera en konvention om att inte anfalla kärnkraftverk. Jag beklagar att en representant kål betydelse för försvaret för vänsterpartiet kommunisterna kan stå i ett parlaments talarstol och säga att det är naivt att tro att en konvention kommer att respekteras och att det finns en väldig massa exempel på att internationella konventioner inte respekteras. Jag delar inte den bedömning som Oswald Söderqvist gör. Tvärtom har det visat sig att även nationer i mycket trängda lägen respekterat konventioner. Ta exempelvis konventionen om förbud mot användningen av stridsgaser i krig. Vi vet att man under andra världskriget på båda sidor hade tillgång till stridsgaser vid fronterna. I varje fall en av de stridande sidorna kom så småningom i en helt desperat situation, men trots det respekterade man det ingångna avtalet och använde inte förbjudna stridsmedel. Jag har alltså en helt annan uppfattning än Oswald Söderqvist i detta avseende. När vi i Sverige ratificerar internationella konventioner innebär det att vi kommer att hålla ingångna avtal. Vi utgår ifrån att även andra nationer kommer att göra det. Skulle det vara så att man vill komma åt ett kärnkraftverk, så är det inte för att förstöra själva reaktorn och sprida radioaktivitet, utan det är för att störa vår energiförsörjning. Som jag nämnt i interpellationssvaret finns det vid ett kärnkraftverk en hel del kringutrustning som är sårbar, t.ex. ställverk och kraftledningar. Man kan därför omöjliggöra produktionen med en mycket enkel vapeninsats. För att slå ut ett kärnkraftverk genom att komma åt själva reaktorhärden krävs det däremot en stor insats med precisionsvapen om man använder konventionella stridsmedel. Även om kärnkraftverken är avstängda föreligger det ändå en viss risk. Men jag anser att den risken icke är så stor att vi för den skull har anledning att säga nej till kärnkraften. Jag vill påpeka att det inte bara är kärnkraftverk som är skyddade enligt den här överenskommelsen, utan den gäller även vattenkraftverk. Även de kraftverksdammar som vi har exempelvis i Norrland är skyddade genom konventionen. Om en fiende, som Oswald Söderqvist tror, inte respekterar en sådan här konvention utan spränger en av de stora kraftverksdammarna i exempelvis Luleälven — det är ju i så fall minst lika sannolikt — blir det en ofantlig katastrof i det området. En hel älvdal kommer då att raseras, och de människor som finns där riskerar att omkomma. Vi lever tyvärr i en farlig värld. Men att jag ändå är någorlunda optimistisk beror helt enkelt på att jag räknar med att olika stater respekterar ingångna avtal.

Fru talman! Försvarsministern sade att ju mer utvecklat ett samhälle är, desto sårbarare blir det. Det är inte sant. Det har varit så, men en sammankoppling av dessa företeelser är inte på något sätt nödvändig. Vi har haft i västvärlden en teknik som har lett mot ett allt mer sårbart samhälle. Men det visar sig nu att det är fullt möjligt att utveckla en elegant och avancerad teknik, som gör ett samhälle mindre sårbart. Det måste självfallet vara i försvarsministerns intresse att den tekniken blir känd och får möjligheter att inte bara tekniskt utvecklas utan också komma till användning och få en marknad. Jag vill nämna bara några exempel. Om människor skulle kunna försörja sig själva på de naturtillgångar som Nr 36 finns i deras närhet med en mindre dyrbar, småskalig men modern och Fredagen den elegant teknik, skulle det skapa ett mindre behov av att transportera 23 november 1979 livsförnödenheter långa sträckor. Det skulle ge tillfredsställande och intressanta arbeten för människor över hela landet och samtidigt skapa ett mindre sårbart samhälle. De mikrodatorer som nu utvecklas, med i hög grad modern teknik, behöver inte alls sättas in i stora centraliserade och sårbara system utan skulle kunna användas för att bygga upp ett mindre sårbart och tryggare samhälle. Enligt vad jag förstår måste den intressantaste och mest positiva uppgift som försvarsdepartementet kan ha vara att se på möjligheterna att göra samhället mindre sårbart och att i stor utsträckning använda sina resurser också till detta ändamål. Sekretariatet för framtidsstudier har, som man inom departementet säkerligen känner till, tagit fram material som kan ge underlag för hur det skulle kunna byggas upp ett samhälle som klarar sig med mindre centraliserad energiproduktion och mindre sårbara system. Försvarsministern sade också att det billigaste sättet att ersätta kärnkraft är att framställa energi ur kol. Jag är litet bekymrad över hur man nu utnyttjar det räkneexempel som konsekvensutredningen tog fram och som gäller vad som skulle hända om man ersatte kärnkraften med kolkondenskraft. Det har klart uttalats att detta endast var ett räkneexempel och ingenting annat. Men detta exempel uppfattas nu inte bara av massmedia utan också av en departementschef på allvar så att den metoden representerar det billigaste sättet att ersätta kärnkraften, men så har konsekvensutredningen inte uttryckt sig, utan den har endast sett detta som ett räkneexempel. Självfallet kommer inte kärnkraften att ersättas med kolkondenskraft. Det är alldeles för dyrt, och det är också ett mycket opraktiskt sätt att gå till väga. Det finns andra möjligheter, och försvarsministern har i sitt inledande svar nämnt kraftvärme, som skulle kunna byggas ut i kommunerna, och industriell mottryckskraft, som ännu inte är på något sätt färdigutbyggd. Jag kan som exempel nämna att man i Luleå låter gas motsvarande en effekt av tiotals megawatt gå förlorad utan att på något sätt utnyttja den. Det finns oerhört mycket att göra, men det kommer inte till förverkligande, i varje fall inte på samma kraftfulla sätt, så länge vi satsar på kärnkraften. När det sedan gäller tillförselsidan är flis från skräpskog redan i dag ett konkurrenskraftigt alternativ till olja. En sådan lösning blir betydligt billigare än de som redovisas i de räkneexempel som konsekvensutredningen har tagit fram. I en framtid ser vi också möjligheter att odla för energiproduktion. Det har gjorts utredningar om detta, och det har givits ut böcker i ämnet, bl.a. en av Olle Lindström. Det finns all anledning för försvarsdepartementet att gå djupare in i dessa frågor, och jag är övertygad om att ni också gör det där. Vi behandlar just nu i näringsutskottet motioner som gäller naturresurshushållningen. Vi har i samband därmed fått uppgift om att överstyrelsen för ekonomiskt försvar gör perspektivstudier som visar, att det finns möjligheter att bygga upp ett mycket robustare, tryggare och mindre sårbart Sverige. Jag 93 betydelse för försvaret utgår från att det så småningom i budgetpropositionen kommer att läggas fram förslag som visar att försvarsdepartementet tar dessa frågor på allvar och även att det kommer att ges underlag för att rent sakligt visa att vi klarar oss utan kärnkraft och skapar ett mindre sårbart samhälle ju snabbare vi avvecklar kärnkraften.

Fru talman! Försvarsministern säger att jag inte är saklig, men själv går han upp i talarstolen och framför de mest osakliga påståenden, fulla av motsägelser och inte alls sakligt underbyggda. Det finns ju protokoll, så var och en kan ta del av de tuvhoppen. Låt oss tala litet om sårbarheten och utvecklingen av samhällena. Försvarsministern behagade säga att jag var mot utveckling och ville ha samhället på något slags medeltida nivå. Det har jag aldrig sagt, men jag har sagt att man kan styra utvecklingen och göra klart för sig vilken utveckling man vill ha. Det är ju huvudfrågan. Om man låter samhällsutvecklingen fortgå utan att man försöker styra den får man de negativa effekter som försvarsministern nu har så förtvivlat svårt att kunna försvara. Man kan inte plädera för en kraftig utbyggnad av en energikälla som kärnkraften och samtidigt påstå att man försöker minska samhällets sårbarhet. Det hänger inte ihop helt enkelt. Det är inte en utveckling som är bra för landet vare sig i fredstid eller med tanke på sårbarheten vid eventuella fredskriser eller krigshandlingar. Jag vet inte varifrån försvarsministern har fått sina sifferuppgifter i fråga om terawattimmar — dem känner jag inte alls igen. Vår elförbrukning 1978 var enligt statistiska centralbyrån 83 TWh, varav ungefär 20 TWh från kärnkraftverk. Siffrorna 62 och 30 känner jag som sagt inte alls igen. Men jag tycker inte att detta med terawattimmar är så viktigt i och för sig. Det viktiga är, som jag påpekade tidigare och som har nämnts här också av Birgitta Hambraeus, att om vi bygger ut mer kärnkraft kommer vi att bli mer och mer beroende av produktion av el från kärnkraftverk. Det är det som är den springande punkten. Så kommer vi in på spridningseffekter och sådana saker. Det blir ju ingen spridning av kraftkällorna om man bygger kärnkraftverk på det här sättet, dvs. bygger stora enheter. Samma sak gäller kolkondens. Där har försvarsministern som sagt helt och hållet anammat konsekvensutredningens betänkande, som officiellt presenteras i dag. I Folkkampanjens nej-alternativ, som är ett räkneexempel precis som alla andra, har man visat att det går alldeles utmärkt att klara sig med ett stort kolkraftverk under en övergångsperiod. Det finns siffror på det. Allt beror på hur man vill ta itu med problemen och vilken utveckling man vill ha. Det bästa är naturligtvis att sprida elproduktionen över landet till våra kommunala kraftvärmeverk, som borde ha byggts ut för länge sedan — på 1950-talet helst — till mottrycksanläggningar i industrin och till anläggningar som är konstruerade för fasta bränslen, t.ex. flis. Det är ju intressant när försvarsministern säger att det i ett krigseller kristillstånd blir stopp på exportmarknaden, så att vi inte kan exportera vår pappersmassa. Då vore det — Nr 36 ju alldeles utmärkt att ha en väl utbyggd och väl organiserad apparat för kraftproduktion genom fliseldning. När vi inte kan exportera vår massa kan vi ju göra flis av den och klara vår bränsleförsörjning och vår elkonsumtion på det sättet. Det måste vara en vettig beredskapsåtgärd som man borde investera pengar i i stället för i andra saker. Sedan kommer vi till detta med konventioner. Försvarsministern blev mycket upprörd. Han tycker inte om att man kallar honom naiv, men det är ju precis vad han är. Han säger att vpk inte ställer upp på det här. Det är inte fråga om oss, Eric Krönmark. Eric Krönmark kanske kommer ihåg att det fördes krig i Vietnam för knappt tio år sedan. Om det fanns någon av alla de konventioner som stormakten USA hade undertecknat som den kunde bryta mot så gjorde den det. Eric Krönmark talade också om gas. Ja, gas användes inte i andra världskriget, men i Vietnam kom gas till riklig användning. Man använde gaser, avlövningsmedel och kemiska bekämpningsmedel som stred mot alla konventioner. Man använde vapen som var emot konventionerna, och man åsidosatte folkrättsliga regler. Jag säger detta, därför att jag tycker att det är naivt att med darr på stämman hänvisa till internationella konventioner. Jag respekterar dem, och jag vet att Sverige respekterar dem. Men vi vet av erfarenhet — så realistisk är väl ändå Eric Krönmark — att man inte kan säga att vi på grund av internationella konventioner inte behöver hysa några bekymmer för våra kärnkraftverk, för ingen kommer att angripa dem. Inser inte Eric Krönmark motsägelsen mellan sådana uttalanden och den verklighetsbakgrund vi har och de fakta vi känner till? Eric Krönmark påstår att jag eller mitt parti skulle vara emot att man följer internationella konventioner. Det är ett verkligt fult angrepp. Jag har aldrig sagt någonting sådant. Jag har hänvisat till historiska erfarenheter, alldeles nyligen inträffade. Försök att debattera litet sakligt, Eric Krönmark! Och var vänlig och lyssna på mig när jag talar och för inte samtal med rådgivare! Var litet realistisk! Min ursprungliga fråga kvarstår: Är det vettigt att öka anslagen till det militära försvaret här i landet? Är det inte bättre att föra över våra resurser till en folkförsörjning och försöka styra samhällsutvecklingen på ett sätt som gör att vår sårbarhet minskar och vår beredskap och motståndsförmåga ökar? Jag har ännu inte fått något svar på den frågan. Svara på den!
Fru talman! Låt mig först till Birgitta Hambraeus säga att jag inte tycker tillfället är lämpligt att föra en ren energidebatt, varför jag inte i dag är beredd att ta upp en diskussion om betydelsen av flis från energiförsörjningssynpunkt i krig. Jag skulle annars med stort nöje ta en sådan debatt, men det hör inte till ämnesområdet för den här interpellationsdebatten. Jag hävdade att ju mera utvecklat ett samhälle är, desto sårbarare är det. Birgitta Hambraeus menade att det var tvärtom: Man har då möjlighet att 95 betydelse för försvaret välja en annan utveckling. Teoretiskt sett ger jag Birgitta Hambraeus rätt — visst kan man styra utvecklingen så att man minskar sårbarheten. Men min uppgift är att se det från försvarssynpunkt. När ett land skall försvara sig krävs det inte så mycket decentralisering, utan då gäller det att koncentrera insatserna just på försvarsområdet. Hur det decentraliserade samhälle som Birgitta Hambraeus förordar svarar mot de kraven vore väl ägnat för en studie. Det är faktiskt ingen som har studerat det, vågar jag påstå. Jag vill varna för att bara skriva ut positiva växlar på en sådan utveckling. Det är fullt tänkbart att det minskar sårbarheten från en synpunkt men att det ökar sårbarheten från andra — att det försämrar våra möjligheter att verka aktivt inom försvaret. Jag säger inte att det är så, men jag skulle vilja rekommendera en något ödmjukare principinställning när det gäller det problemet. I försvarsdepartementet är vi mycket oroade över den tilltagande sårbarheten. 1977 tog jag initiativet till den s.k. sårbarhetskommittén, som främst har ägnat sig åt datorkraftens betydelse i detta sammanhang. Vi har tidigare nonchalerat de här frågorna. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att det kommer att vara vägledande för arbetet i försvarsdepartementet att i alla sammanhang beakta sårbarhetssynpunkten. Men det är inte bara vi som styr samhällsutvecklingen. Där kommer även andra intressen in. Men försvarsdepartementet kommer i alla lägen att försöka påverka planeringen så att vi minimerar sårbarheten. Så till Oswald Söderqvist, som också är inne på problemet att styra utvecklingen. Enligt vad jag förstår avser han här den marknadsekonomi som vi har i dag och som ju är ett av styrmedlen i det svenska samhället. Givetvis anger dock samhället ramar, så vi har ingen ohämmad marknadsekonomi. Oswald Söderqvist menar att hade vi inte det ekonomiska systemet, skulle vi få ett annat samhälle som inte vore så sårbart. Men hur stämmer det med de länder som har det ekonomiska samhällssystem som Oswald Söderqvist vill ha, nämligen planekonomi? Mig veterligt finns det inga nationer i världen som i dag planerar större satsningar på kärnkraft än just vissa nationer med planekonomi. Det är faktiskt inte vilket ekonomiskt system man har som avgör frågan, utan det är de bedömningar som görs av dem som har ansvaret för utvecklingen, oavsett ekonomiskt system. Det visar verkligheten. Oswald Söderqvist menar att de kommunala kraftvärmeverken är vad vi skall satsa på. Dess värre är de i princip oljebaserade, och oljan är en bristprodukt redan i dag i fredstid, och vi kan med stor säkerhet säga att den i framtiden kommer att bli utomordentligt dyr. Jag trodde att vi var överens om att vi måste minska oljeberoendet. Då säger Oswald Söderqvist att i det här läget skulle vi kunna gå över till att elda värmeverken med flis och nämner att jag har sagt, att exempelvis massaindustrin skulle lägga ned driften. Men det fall jag tog upp till diskussion var att Sverige var indraget i krigshandlingar, alltså inte beredskapsläge utan krigsläge. Då har vi mycket små möjligheter att gå ut i skogen och hämta den råvara som behövs, om vi skall basera en stor del av energiförsörjning på flis. Det är fysiskt omöjligt. Jag vill bara peka på en sådan hindrande faktor som tillgången till drivmedel, som då är utomordentligt begränsad. Vi har inte möjlighet att transportera de flismängder som behövs från skogen fram till värmeverken. Problemet är inte så enkelt som Oswald Söderqvist vill göra det till. Sedan till resonemanget om konventioner osv. Vi skall inte föra en Vietnamdebatt nu. Det var väl åtskilliga företeelser i Vietnamkriget som ingen av oss här i Sverige kunde acceptera, och man kan diskutera respekten för konventioner. Men det enda vi teoretiskt kan konstatera är att konventionerna i det fallet var luddigt formulerade. Vi gör en tolkning och andra nationer har gjort en annan tolkning. Ändå vågar jag säga att de som var ansvariga inte medvetet bröt mot konventionerna, utan de gjorde sin tolkning av dem. Men när det gäller exempelvis konventionen om förbud mot att angripa kärnkraftverk och andra, liknande anläggningar som vattenkraftverk finns det inga luddiga formuleringar. Där kan det alltså icke bli fråga om skilda tolkningar. Det finns i alla fall en praxis bland de civiliserade nationerna här i världen att respektera ingångna konventioner. Oswald Söderqvist drar slutsatsen att det här är så stora problem att det tydligen inte är någon mening med att satsa så mycket på militärt försvar, utan vi skall i stället satsa på att minimera riskerna, bl.a. när det gäller energiförsörjningen. Enligt min mening är det icke jämförbara problem. Det militära försvaret har vi därför att vi tyvärr lever i en orolig värld — just nu i ett skede när alla nationer runt omkring oss ökar sina militära utgifter, när kapaciteten att föra krig stegras. Då är det fråga om att Sverige skall hävda sitt oberoende och göra sig så starkt att vi kan stå emot alla politiska påtryckningar, även i fredstid. Det är här fråga om två olika problem. Oswald Söderqvist och jag har här diametralt motsatta grunduppfattningar. För att vår nation skall kunna hävda sitt oberoende måste vi ha en ekonomisk styrka som gör det möjligt för oss att ha ett sådant totalförsvar att andra nationer tvingas att respektera vårt oberoende. Där kommer alltså frågan om energiförsörjningen in i bilden, då inte bara ur säkerhetssynpunkt utan även som en faktor när det gäller att generera en positiv ekonomisk utveckling i det här landet.
Fru talman! Det är tråkigt att höra Eric Krönmark än en gång — som så många gånger förr — i brist på argument dra fram vad han tror är mitt och kanske mitt partis ideal. Han talar nämligen om öststaterna och Sovjet. När argumenten tryter för Eric Krönmark så tar han upp frågan om de socialistiska staterna och hänvisar till hur det är där. Men jag talar inte om dem utan jag talar om Sverige. Hur öststaterna sedan löser sina problem är deras sak. F. ö. är det inte sant, som Eric Krönmark söker framhålla, att Sverige skulle ligga lägst i den internationella kärnkraftsligan. Jämfört med många andra industrinationer och även med de socialistiska staterna i öst ligger faktiskt vi i Sverige med vårt reaktorprogram om 12 reaktorer på toppen när det gäller utbyggd kärnkraft per invånare. Det vore välgörande om vi kunde diskutera betydelse för försvaret frågan sakligt, som Eric Krönmark sade här tidigare. Men Eric Krönmark är inte saklig och vill inte vara det och kan förmodligen inte vara det, för han har inga argument. Därför tar han till sådana där fula trick, vilket är ganska oförskämt. Han säger själv att han vill vara saklig, men då skall han väl också vara det och inte tillgripa sådana debattmetoder. Det är verkligen svagt. Återigen till frågan om sårbarheten. Jag har inte sagt att vi skall basera våra kraftvärmeverk på olja, utan jag har sagt att vi skall så mycket som möjligt försöka basera dem på fasta bränslen. Bilden är inte så svart som Eric Krönmark vill göra den till. Det går alldeles säkert att t.o.m. i ett krigsläge få fram flis ur skogen, även om det naturligtvis skulle vara svårt. Men det skulle uppstå ännu större problem om man valde Eric Krönmarks linje — att binda upp hela vår elproduktion kring sårbara kärnkraftverk. Jag har inte sagt att detta är en enkel fråga. Jag tycker tvärtom att frågan är mycket komplicerad och det var därför som jag vill diskutera den. Beträffande konventionerna vill jag säga att Eric Krönmark ständigt och jämt framhåller att vi har skilda uppfattningar. Jag tycker att det är bra med internationella konventioner, och jag anser att de bör respekteras och att de är viktiga. Jag har aldrig sagt något annat. Det vore välgörande för diskussionen om Eric Krönmark också där ville vara saklig och inte ljuga. Jag har inte sagt något sådant som här läggs mig till last. Vad jag har sagt är att vi erfarenhetsmässigt vet att man bryter mot konventioner. Det är därför naivt av Eric Krönmark att hänvisa till sådana. När det gäller Vietnamkriget visste hela världen att USA bröt mot en mängd konventioner. Det går inte här att tala om luddiga formuleringar och tolkningar. Försök att vara saklig! I huvudfrågan låter det återigen på samma sätt. Jag har inte sagt att det inte är någon mening med att satsa vissa resurser på militärt försvar. Och jag har inte alls någon diametralt motsatt uppfattning i den frågan, Eric Krönmark. Jag anser att vi skall ha ett militärt neutralitetsförsvar, och jag har aldrig påstått någonting annat. Vad jag har talat om — och det har jag försökt att få Eric Krönmark att här stiga upp i talarstolen och förklara — är hur vi skall prioritera resurserna. Vi vet ju att framför allt Eric Krönmark men även hans parti i hög grad är för en kraftig utbyggnad när det gäller satsningar på det militära området. Här vill jag fråga: Är det meningsfullt att i nuvarande läge med ett så sårbart samhälle satsa mer pengar där när dessa resurser blir till allt mindre nytta? Det är ju det som frågan handlar om. Jag har inte sagt att vi skall lägga ner försvaret. Var så vänlig och stå inte och ljug i talarstolen, Eric Krönmark, utan var saklig! Låt oss hålla oss till debatten. Jag skulle vilja ha ett svar på den fråga jag ställt: Vad är det för mening med en upprustning av det militära försvaret när samhället samtidigt på de områden som jag här har nämnt och i det här speciella fallet — när det gäller energiområdet — hela tiden urholkar dessa satsningar? Vore det inte bättre att prioritera en del andra saker, exempelvis folkförsörjningen, energiförsörjningen etc., och satsa mer på detta? Det vore väl enkelt.
Fru talman! Låt mig bara först konstatera att Oswald Söderqvist och jag tydligen har helt olika uppfattningar om vad som är saklighet. Jag nämnde absolut inte Sovjet i mitt tidigare anförande, men det kom som ett brev på posten när herr Söderqvist nu begärde ordet. Jag pekade alltså inte ut något som helst land utan talade om ekonomiska system. Jag vill bara säga att det är som det står i Bibeln: Kastar man en käpp bland hundarna så skriker den som blivit träffad. Oswald Söderqvist säger att jag är naiv som hävdar min uppfattning om konventioner. Jag måste säga att det är rätt märkligt. Skulle jag då, som företrädare för regeringen, stå här i parlamentet och säga: Konventioner kan man godkänna, men de kommer inte att respekteras? Då borde ju slutsatsen från min och regeringens sida vara att vi aldrig skulle lägga fram ratificeringsdokument för godkännande i den svenska riksdagen — det skulle ju vara helt meningslöst. Vad vi måste utgå ifrån är att andra stater precis som vi skall respektera konventioner. Och jag vill säga: Även om det är en riksdagsman som står här i kammaren och säger att det är alltför många som inte bryr sig om konventioner, så bidrar det till att undergräva den internationella respekten för konventioner. Vi har vissa regler, och vi skall utgå från att de respekteras. I de fall de inte respekteras skall detta brännmärkas. När det gäller frågan om det är meningsfullt med en satsning på det militära försvaret vill jag hänvisa till vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Det är meningsfullt, därför att det svenska försvarets primära uppgift är att vara fredsbevarande. Vi skall ha ett försvar som är så starkt att det avhåller en eventuell angripare från att angripa oss. Lyckas vi med den satsningen klarar vi faktiskt också problemet med anfall mot kärnkraftverk — då blir inte våra kärnkraftverk några riskobjekt. Man kan helt enkelt hävda att ett starkt militärt svenskt försvar, som alltså har denna krigsavhållande förmåga, är den absolut bästa säkerhetsfaktorn även för att klara folkförsörjningen. Det är inte fråga om konkurrerande mål här, utan det krävs ett balanserat totalförsvar. Det är fullt riktigt att det på folkförsörjningens område finns brister i dag, och det är brister som måste rättas till. Men de kan rimligtvis inte rättas till genom att vi satsar mindre på det militära försvaret. Det är tyvärr så att det som styr behovet av det militära svenska försvaret är krafter som vi inte kan påverka, krafter utanför det här landets gränser.
Fru talman! Det finns, Eric Krönmark, två stora ekonomiska system här i världen. Det är det marknadsekonomiska, där vi själva lever, och det socialistiska systemet, där bl.a. de östeuropeiska staterna och Sovjet ingår. Det går inte att slingra sig undan som Eric Krönmark försöker göra, för när han stiger upp och talar om andra ekonomiska system så måste det ju med naturnödvändighet bli detta andra ekonomiska system i världen — det är ganska självklart. Att han sedan tror att han är fiffig när han inte uttalar några speciella länders namn är ganska avslöjande och egentligen inte något att uppehålla sig särskilt mycket vid. Sedan om naivitet och konventioner igen: Jovisst skall vi — det har jag sagt förut, och det är tredje gången jag säger det nu — respektera och slå vakt om internationella konventioner. Vi skall brännmärka alla som bryter mot dem. Men vi kan aldrig ta upp dem som argument när vi diskuterar våra egna inre säkerhetsproblem. Vi kan inte säga att våra kärnkraftverk inte är någon sårbarhetsfaktor, eftersom det finns en internationell konvention som förbjuder anfall mot kärnkraftverk. Det är det som är naivt. Vi kan respektera konventionen och brännmärka dem som inte respekterar den. Men att hänvisa till den som ett allvarligt argument när vi vet hur litet konventioner tidigare har respekterats, det är naivt. Det som Eric Krönmark sade på slutet om försvarskostnaderna var precis vad jag har sagt hela tiden: Vi skall ha ett neutralitetsförsvar. Javisst. Vi skall satsa vissa resurser på det. Javisst. I samma andetag säger Eric Krönmark: Det har satsats för litet på den andra sidan, vi har begått underlåtenhetssynder, vi har inte varit tillräckligt uppmärksamma. Det är ju vad jag har sagt hela tiden! Vi måste satsa mer på att minska samhällets sårbarhet. Det gör vi inte genom att öka de militära utgifterna, försöka hänga med i stormakternas rustningar, bygga upp flygvapnet osv. Det är meningslöst att göra det i det här läget. Det kommer inte att finnas bränsle till våra flygplan heller, även om det finns en lagring. Det är detta som är grunden för resonemanget att vi måste omprioritera, föra över medel som nu används — och som Eric Krönmark vill öka — för det militära försvaret och i stället satsa på totalförsvarets övriga delar och kanske t.o.m. försöka ingripa mera aktivt i samhällsutvecklingen. Det går att göra det också i det marknadsekonomiska system som vi lever i. Det är bra om det blir så. Det har jag sagt hela tiden. Det är fint att Eric Krönmark äntligen har kommit fram till ståndpunkten att det behövs en omprioritering.
Fru talman! Oswald Söderqvist säger att han vill minska anslaget till det militära försvaret och i stället satsa mera på andra åtgärder. Det innebär att man ökar risken för att vi skall bli utsatta för hot eller angrepp. Jag vet att det är Oswald Söderqvists uppfattning att detta är så att säga kommunicerande kärl. Jag har i mitt tidigare inlägg redogjort för min grundinställning, och den är helt annorlunda. Jag tror mig kunna konstatera att majoriteten av kammarens ledamöter delar min uppfattning. Med detta, fru talman, konstaterar jag att här finns en sådan olikhet i grunduppfattningar mellan Oswald Söderqvist och mig att vidare debatt från min sida med Oswald Söderqvist vid detta tillfälle inte tjänar något politiskt syfte.
Fru talman! Här manifesterades verkligen den berömda sakligheten igen! Det fyller verkligen ett politiskt syfte att debattera den här frågan. Men jag förstår att Eric Krönmark tycker det är pinsamt att fortsätta diskussionen, när argumenten tryter så som de uppenbarligen gör. Nr 36 Det är just fredsbevarande som det militära försvaret inte blir. Om en Fredagen den presumtiv angripare vet att det svenska samhället är så oerhört sårbart 23 november 1979 behöver han inte ta hänsyn till vårt militära försvar. Han kan slå ut t.ex. våra elförsörjningsanläggningar utan att behöva skicka hit en enda soldat, när samhället tillåts att utvecklas på detta sätt och bli så sårbart. Det är detta som är kruxet. Det är alltså inte fredsbevarande att enbart satsa på ett militärt försvar. Fredsbevarande blir försvaret först när samhället som helhet är starkt och osårbart i fråga om försörjning av alla viktiga förnödenheter. Det kan inte Eric Krönmark åstadkomma genom att satsa några miljoner mer på försvaret eller bygga ytterligare något tiotal flygplan eller ytterligare något tiotal stridsvagnar. Det inger ingen respekt när vi låter samhället i övrigt bli så sårbart. Det är inte alls så särskilt stor skillnad mellan våra uppfattningar som Eric Krönmark låter påskina. Jag har samma uppfattning som han om att vi måste ha ett militärt försvar som är vettigt organiserat. Men samtidigt måste vi naturligtvis vara litet realistiska och inse att inte ens en fördubbling av anslaget till det militära försvaret inger respekt om inte samhället är uthålligt och osårbart.

Herr talman! Sven Lindberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att fiskeriförsöksstationen i Kälarne snarast rustas upp. Vid fiskeriförsöksanstalten i Kälarne bedrivs forskningsoch försöksarbete av stor betydelse för fiskodlingsverksamheten i landet. Samtidigt bedrivs ett arbete för att bevara värdefulla stammar av laxartad fisk, vars naturliga reproduktion inte är tillräcklig. Anstalten behöver rustas upp. Upprustningen av anstalten och den verksamhet som bedrivs där är också av stor betydelse för sysselsättningen i Kälarne. Regeringen avser att inom den närmaste tiden ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera en upprustning av fiskeriförsöksanstalten i Kälarne.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

Är regeringen beredd att finansiera detta projekt med budgetmedel, eller kommer det att bli ett AMS-projekt? Om det blir ett AMS-projekt, kan man då be byggnadsstyrelsen kostnadsberäkna olika etapper? Jag har nämligen en känsla av att arbetsmarknadsstyrelsen får svårt att ta hela projektet i en enda utbyggnadsetapp.
Herr talman! Det är en i och för sig berättigad fråga, men jag kan inte svara på den i dag. Vad vi nu gör är att vi ger byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera anläggningen. Vi får senare ta ställning till hur den skall finansieras.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig om jag vill medverka till att underlätta ett införande av motorgasdrift. Enligt Westerberg är det främst bestämmelserna i bilavgaskungörelsen som hindrar konvertering av äldre fordon för användning av motorgas. Sveriges bilindustrioch bilgrossistförening har även tillsammans med Svenska petroleuminstitutet skrivit till regeringen och hemställt om åtgärder i denna fråga. Skrivelsen har skickats på remiss till berörda myndigheter. Några formella hinder för införande av gasdrift finns inte från miljösynpunkt. Bilavgaskungörelsen innehåller bestämmelser om avgasutsläpp från bensindrivna bilar och dieselbilar men inte från gasdrivna bilar. Gasdrift av bilar kan innebära fördelar från miljösynpunkt. Gasen är blyfri och ger mindre utsläpp av de flesta föroreningar än en bensinbil med den avgasrening vi har i dag. Som budgetministern framhöll i kammaren förra veckan har regeringen underlättat en introduktion av motorgas genom att i propositionen 1979/ 80:30 föreslå ett ökat skattegap mellan gasol och bensin. Det största problemet med gasdrift av bilar torde f. n. vara att distributionen av motorgas inte är utbyggd. Det finns bara några enstaka tankställen för gas och det bara i storstadsområdena. Därför är det naturligt att många bilister även vill kunna köra gasbilar på bensin. De förslag till tekniska lösningar som presenterats innebär emellertid att delar av avgasreningsutrustningen monteras bort eller ändras varför utsläppen vid bensindrift av en gasbil blir större än vad som är tillåtet i bilavgaskungörelsen. Det återstår således en rad praktiska problem som måste lösas, innan ett införande av gasdrift kan ske. Med hänsyn till de miljöfördelar motorgas kan innebära är det viktigt att dessa tekniska problem löses så snart som möjligt. Det är biloch oljeindustrin som har huvudansvaret för att finna sådana lösningar.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
Från den 1 januari 1980 sänks blyhalten i bensin, och vi får s.k. lågblybensin, vilket det finns all anledning att hälsa med tillfredsställelse. Därifrån är dock vägen lång innan vi har fått blyfri bensin, med de problem som ökad bränsleförbrukning och ökade kostnader innebär, och den tid det kommer att ta i anspråk att genomföra detta är avsevärd. Försörjningsskäl och mycket annat när det gäller svensk industris konkurrenskraft ute i Nr 38 Europa talar för att det kanske blir problem med att införa blyfri bensin i Tisdagen den Sverige under det närmaste årtiondet. Jag tror inte det blir aktuellt förrän den 27 november 1979 införs i övriga Europa. Motorgas eller gasol har, som jordbruksministern uppenbarligen insett, betydande fördelar inte minst ur försörjningssynvinkel. Man eldar i dag bort en mycket stor andel motorgas, eller propan 95, vid olika raffinaderier eftersom man icke kan tillgodogöra sig alla delar där. Motorgas är väsentligt renare än bensin vid bilanvändning. T. ex. polyaromatiska kolväten utgör så litet som 5 926 av vad motsvarande körsträcka ger om man kör på bensin. En snabb introduktion av motorgas i Sverige, framför allt i storstadsområdena, ser jag som utomordentligt väsentlig. Jag vet att intresset för detta i Stockholms stad är mycket stort. Jag vet också att bl.a. japansk taxi för att köra i vissa innerstadsområden enligt lag måste köra på gasol eller ha motorgas som drivkälla. Jag tror att vi med ganska enkla medel kan införa detta på mycket kort tid i Sverige. När Anders Dahlgren säger att huvudansvaret vilar på biloch petroleumindustrin, så håller jag delvis med honom. Men man skall inte glömma bort att det kommer att ta lång tid att skapa tillräckligt många pumpstationer för att klara gasoldriften. Därför behövs det en liten tank med bensin för att man skall kunna köra och ta i drift gasbilar. Jag tycker personligen inte att det är riktigt att stoppa en introduktion av motorgas inom en mycket snar framtid på grund av att det blir vissa små miljöföroreningar när man kör en gasbil på bensin i stället för att köra på motorgas. Man borde i stället söka underlätta införande av motorgasen redan 1980. Därför skulle jordbruksministern kunna medge någon form av dispens från bilavgaskungörelsen vad gäller bensindrift av motorgasbilar.
Herr talman! Jag kan i detta läge inte medge någon dispens. Jag erinrar om att gasdrift av bilar kan innebära fördelar från miljösynpunkt. Gasen är blyfri, och den ger normalt mindre utsläpp av koloxid och kolväte än en bensinbil med den avgasrening vi har. Däremot kan kväveoxidutsläppet bli större. Jag vill också erinra om att ett annat problem i detta sammanhang är att endast en femtedel av den befintliga bilparken i dag har motorer som är konstruerade för ett blyfritt bränsle som t.ex. gas. De svensktillverkade bilarna och vissa importerade bilar är konstruerade för blyfritt bränsle, men för andra bilmärken fordras f. n. bly i bensinen. Jag vill också säga att det från energibesparingssynpunkt naturligtvis är diskutabelt om gasdriften förbättrar energisituationen totalt sett. I själva verket produceras ju gasen ur råolja på liknande sätt som bensinen, och därför är det inte alldeles riktigt att en ökad motorgasdrift totalt sett förbättrar försörjningstryggheten.
Herr talman! Jag tror att både jordbruksministern och jag är medvetna om de mycket stora förbättringar i fråga om utsläppen som drift med motorgas trots allt innebär. Vissa ämnen andelar i utsläppen kan möjligen öka något, men det mest farliga och mest omdebatterade ämnet minskar betydligt. Jag tror vidare liksom jordbruksministern inte att vi i framtiden kommer att få se motorgasdrivna bilar i massor i Sverige. Det är troligen inte heller önskvärt. Men det vore säkert mycket önskvärt att exempelvis Stockholms Taxi skulle kunna övergå till att köra på motorgas liksom att vissa av kommun och landsting ägda bilar som cirkulerar i innerstaden skulle kunna göra det. Jag avser alltså bilar som körs mycket, och en övergång till motorgasdrift skulle i det fallet kunna innebära betydande miljöförbättringar i innerstaden på mycket kort tid. Jag tror att detta vore en mycket bra åtgärd. Men om man inte ger dispens när det gäller denna lilla reservtank som möjliggör att man kan köra bilen på bensin, då stoppar man ju indirekt införandet av motorgasdrift i storstadsområdet, och det tycker jag vore mycket beklagligt. När det sedan gäller energibesparingssynpunkten är det väl bara att konstatera att det finns många inom oljekretsar som i dag hävdar att det kan bli fråga om kvotering av motorgas i framtiden, så till vida att alla länder som köper bensin och råolja tvingas köpa även propan 95 för att man skall kunna få avsättning för denna och för att vi skall utnyttja den energiresurs som denna gas onekligen utgör.
Herr talman! Stockholms Taxi liksom andra företag i Stockholms kommunala förvaltningar kan övergå till gasdrift på sina bilar om de vill. I Stockholm finns i dag två tappningsställen för gas. Problemet är väl möjligen att det finns för få sådana, och det borde ju då ligga i bolagens intresse att utöka antalet tappningsställen.
Herr talman! Jag vill framhålla att det är fråga om en liten reservtank som rymmer kanske 5 eller högst 10 liter bensin och som man kan behöva för att kunna ta sig till en tappningsstation för gas. Det handlar alltså om obetydligt ökade utsläpp under den korta tid man kör med bensin, medan man den övervägande tiden kör med motorgas, som är mest ekonomiskt för bilägaren i och med att bränslet kostar någon krona mindre per mil. Detta måste ju innebära betydande miljöförbättringar och alltså motivera ett omedelbart införande. För att få flera motorgasstationer fordras det ju dessutom att det finns ett underlag med ett tillräckligt antal motorgasdrivna bilar som är i trafik, inte bara i Stockholm utan även i övriga områden där det finns ett starkt behov av förbättrad luft.
Herr talman! Men, herr Westerberg, vi kan väl ändå vara överens om att om det blir flera tappningsställen för gaspåfyllning, då behövs ju inte den extra bensindunken som herr Westerberg talar om, och det borde väl vara den bästa lösningen.
Herr talman! Jag delar Anders Dahlgrens uppfattning. Men för att få en introduktion, för att kunna bygga ut tappningsstationerna, behöver man ha denna lilla extra bensindunk. Jag tror också att jordbruksministern kan hålla med mig om att den korta transportsträcka det är fråga om här kan ge mycket små miljöföroreningar, medan vi totalt sett kan uppnå mycket stora förbättringar, om vi verkligen får en introduktion av motorgas. Det gäller ju dessutom förhållandevis små serier som kan överföras till motorgasdrift, och man kan inte lägga på bolagen alltför stora initialkostnader för att få introduktionen till stånd.
Herr talman! När det gäller den sista delen av herr Westerbergs anförande, nämligen att det skulle röra sig om små miljöförstöringar, så delar jag inte hans uppfattning.
Herr talman! Jag förstår faktiskt inte jordbruksministern riktigt. Den bilförare som kör en motorgasdriven bil måste ju vara medveten om att bränslekostnaden minskar med ungefär en krona per mil. Det borde därför vara ett mycket starkt ekonomiskt incitament att köra på motorgas i stället för på bensin. Den lilla extratanken och den obetydliga ökning av utsläppen som det skulle bli fråga om när man kör till en tankningsstation skulle knappast innebära något verkligt problem i miljövårdshänseende.
Herr talman! Det är inte, herr Westerberg, om gasens miljöpåverkan som vi är oense. Vi är ju överens om att det blir en fördel från miljösynpunkt. Vad vi är oense om är om man kan köra en bil på både gas och bensin. Här upprepar jag att jag tycker att man skall göra detta, men då skall man också ha löst hela problemet med avgasreningen, så att den fungerar.
Herr talman! Jag förstår jordbruksministerns åsikt, men jag delar den inte. Här är det fråga om en introduktion som skall ske snabbt. Totalt sett blir det en betydande förbättring när det gäller luftföroreningarna. Dessutom blir det ett mycket starkt incitament för bilförarna att köra på propan 95 i stället för på bensin. Det finns mycket starka skäl att försöka åstadkomma denna luftförbättring till de här obetydliga kostnaderna. Dessutom kan vi få en snabb förbättring. Det är bättre än att dölja sig bakom denna byråkratiska regel.
Herr talman! Introduktionen kan inte ske snabbare än tillgången på gas och lämpliga tappningsställen tillåter. Vidare måste vi ha bilar som fungerar med det här drivmedlet. Jag upprepar vad jag tidigare har sagt: det ligger i bilindustrins och oljebolagens intresse att själva påskynda utvecklingen härvidlag.
Herr talman! Om det nu kan anses finnas ett allmänt intresse av att få in en liten bensintank för att kunna påverka ett stort antal bilister, framför allt yrkesbilister, så att de kör på motorgas, må jag säga att jag inte riktigt förstår varför man inte skulle kunna ge denna lilla hjälp till dem som är beredda att gå över till motorgas, om detta befinns lämpligt. Jag ställer mig alltså litet oförstående till jordbruksministerns inställning.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig dels hur långt utredningsarbetet om eventuell utlokalisering av länsrätterna från residensstäderna fortskridit, dels om länsrätten i Östergötlands län är föremål för utredningens uppmärksamhet och när i så fall besked kan väntas. Justitieutskottet erinrade i våras i sitt av riksdagen sedermera godkända betänkande om att dåvarande chefen för justitiedepartementet i budgetpropositionen uttalat att valet av lokaliseringsort för länsrätterna, i de fall fråga väckts om utlokalisering från residensorten, borde ske efter noggrann kartläggning i varje enskilt fall av de skäl som talade för och emot utlokalisering. Utskottet framhöll också att det enligt departementschefen var angeläget att frågan om en eventuell utlokalisering av länsrätter inte prövades isolerad utan vägdes samman med motsvarande fråga för annan offentlig förvaltning. Utskottet erinrade vidare om att departementschefen i budgetpropositionen konstaterat att länsdomstolarna befann sig i en arbetsmässigt svår situation. Liksom utskottet fann departementschefen att det var utomordentligt angeläget att länsrättsreformens genomförande inte ledde till en försämring av den för både allmänhet och personal otillfredsställande balanssituationen i länsdomstolarna. Enligt utskottets mening var det ofrånkomligt att en utlokalisering av länsrätt till annan ort än residensorten av personalpolitiska och andra praktiska skäl under inledningsskedet skulle inverka negativt på arbetet i länsrätten. Att bringa ned balanserna till en från rättssäkerhetssynpunkt godtagbar nivå fick, enligt utskottets mening, anses vara ett så angeläget önskemål att det då måste sättas före intresset att av regionalpo Nr 38 litiska eller sysselsättningspolitiska skäl redan då lokalisera länsrätt till annan Tisdagen den ort än residensorten. Utskottet ansåg sig därför inte kunna tillstyrka att 27 november 1979 länsrätt då lokaliserades till sådan ort. Frågan om lokalisering av länsrätt borde emellertid, i enlighet med vad riksdagen tidigare förutsatt och vad som förordades i propositionen, utredas vidare. Det slutliga ställningstagandet från regeringens sida borde ske så snart utredningsarbetet avslutats. Arbetet i regeringskansliet på länsrättsreformen fick i våras helt koncentreras till sådana frågor som måste lösas innan reformen trädde i kraft. Därefter har olika frågor som berör länsrätternas verksamhet krävt ett omfattande arbete av domstolarna själva, domstolsverket och departementet. Frågorna om formerna för utredningsarbetet när det gäller länsrätternas lokalisering och inriktningen av detta arbete får nu tas upp. Jag avser därvid självfallet att följa de riktlinjer som lagts fast genom riksdagens godkännande av justitieutskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Länsstyrelserna har haft som en av sina uppgifter att inom ramen för länsplaneringsarbetet ta fram decentraliseringsförslag rörande den offentliga sektorn inom länen. I flera län har därvid den nya länsrättsorganisationen tilldragit sig uppmärksamhet. Det är helt naturligt, eftersom det här är fråga om omstrukturering och utökning av en verksamhet. Från sex län förelåg också i våras förslag till lokalisering av länsrätten till annan ort än residensstaden. Regeringens villighet att följa dessa förslag kommer av länsstyrelserna att upplevas som en test på om regeringen menar allvar med det som sägs om att man skall försöka förbättra den inomregionala balansen. Riksdagen uttalade i våras att frågan om lokalisering av länsrätt borde utredas vidare. Det är nu snart sju månader sedan och det är att beklaga att utredningsarbetet inte har kommit i gång. Jag tycker att det är fel att man låter personal och länsstyrelser sväva i okunnighet om hur det skall bli med denna viktiga fråga, och jag tror inte att ärendebalansen påverkas positivt av trånga lokaler och ovisshet om framtiden. När det gäller länsrätten i Linköping brådskar det verkligen. Valet står mellan att bygga nytt för stora pengar eller hyra lokaler till topphyror eller att flytta verksamheten till Motala, där det finns bra lokaler till låg hyra. Jag vill med anledning av svaret fråga justitieministern: Hur skyndsamt kan utredningen tänkas komma fram och hur snart kan vi alltså i Östergötland få besked om var länsrätten skall placeras?
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson talar om den inomregionala balansen. Den är naturligtvis viktig, men som jag nämnde i mitt svar finns det också en annan balans, nämligen balansen av ärenden i länsrätterna. Jag vill återigen stryka under att den är allvarlig och att riksdagen uttalade, att i de fall där man genomför en utlokalisering av länsrätten kommer det att negativt 117 påverka arbetet att bringa ned balanserna. Låt mig bara nämna att i Östergötlands län var antalet oavgjorda mål vid utgången av budgetåret 1977 79 var antalet ända uppe i 9 000. De siffrorna skall man se mot bakgrund av att det under de tre senaste åren har avgjorts ungefär 6 000 mål om året. Det är alltså ytterst angeläget att man inte nu vidtar åtgärder som motverkar möjligheterna att bringa ned den här balansen. Det är en mycket viktig fråga ur rättssäkerhetssynpunkt. Vad sedan beträffar den fråga som ställdes kan jag anföra att justitiedepartementet nu skall utreda frågan om lokalisering både när det gäller Östergötlands län och andra län, som var föremål för uppmärksamhet i riksdagens beslut. Jag är inte beredd att för dagen säga när den översynen kan vara klar.
Herr talman! Jag vill säga till justitieministern att jag fortfarande tror att det kommer att positivt påverka ärendebalansen när man på länsrätterna får klarhet i var man skall placeras och när man får bra lokaler. Låt mig säga, eftersom det gäller frågan om snara och konkreta åtgärder i Linköping, att det förutom de regionalpolitiska skälen finns flera andra starka skäl för att flytta länsrätten till Motala. Motala har drabbats av stora industrikriser. Tusentals industriarbetare har friställts. Administrativa arbeten inom den statliga sektorn saknas nästan helt. Avståndet till Linköping är inte särskilt stort. Sist men inte minst: Regeringen har ont om pengar, och då måste det vara vettigare att använda sig av bra och billiga lokaler i Motala än att bygga nytt i Linköping för stora pengar. Och jag tror fortfarande att också åtgärdsbalansen påverkas positivt om vi klarar upp den här frågan tämligen snart.
Herr talman! Jag skall självfallet inte nu ta ställning till vilken plats som vore lämplig. Jag har lyssnat på Anna Wohlin-Anderssons argument, men jag vill bara säga att även i Linköping finns det möjligheter till andra alternativ för lokaliseringen av länsrätten. Byggnadsstyrelsen funderar på olika andra alternativ. Sedan är det också en uppenbar risk att den duktiga personal som nu finns i Linköping inte till övervägande del utan kanske endast till en mindre del vill följa med till Motala, och det kan vid en utlokalisering försvåra för länsrätten att då komma i gång med arbetet.
Herr talman! Det finns två möjligheter i Linköping: antingen bygger man ut, och det kostar alltid pengar, eller så hyr man. Kontorshyrorna i Linköping ligger i topp. Vad beträffar avståndet mellan Motala och Linköping, så tar det 35 minuter att köra sträckan med bil på en bra väg. Jag tror inte att det skall vara avgörande för att man inte skall vilja arbeta i Motala.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har i en interpellation till mig ställt följande frågor: 1. Varför vill regeringen inte — såsom av riksdagen förutsattes i juni — avlämna någon proposition i höst om den ekonomiska politiken? 2. Vilka besked om det ekonomiska läget och om regeringens ekonomiskpolitiska planering har lämnats till arbetsmarknadens parter? Som svar på den första frågan vill jag understryka hur svåröverskådligt det internationella ekonomiska läget f. n. är. Till stor del sammanhänger detta med situationen på oljemarknaden. Vi vet inte vad som kommer att hända med oljeexporten från Iran och hur detta kommer att påverka oljepriserna. De beslut om de framtida oljepriserna som kommer att fattas vid OPEC:s möte i Caracas den 17 december får stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Oljesituationen påverkar på ett avgörande sätt konjunkturer och ekonomisk politik i vår omvärld. Detta bestämmer i sin tur i hög grad våra exportmöjligheter och därmed betingelserna för vår produktion och sysselsättning. Inom OECD-sekretariatet revideras bedömningarna av den internationella konjunkturutvecklingen under 1980 successivt ned. I de tongivande länderna finns klara tendenser att lägga om politiken i mer restriktiv riktning för att få bukt med den genom höjda oljepriser ytterligare förvärrade inflationen. I länder som redan i utgångsläget har en svag bytesbalans tillkommer också motivet att genom en mer restriktiv politik söka förbättra denna. Osäkerheten på oljemarknaden påverkar dessutom direkt vårt eget land, som ju är mer beroende av importerad olja än praktiskt taget något annat industriland. Den analys av vår ekonomi och de prognoser för det kommande året som redovisats av konjunkturinstitutet och vilka brukar ligga till grund för regeringens bedömningar, måste mot bakgrund härav vara behäftade med större osäkerhet än vad vanligen brukar vara fallet. Detta utgör ett skäl till att regeringen ansett starka motiv tala för att avvakta den bedömning av utvecklingen som OECD-sekretariatet kommer att redovisa i december. Visserligen har regeringen tidigare år lagt fram en höstproposition om den ekonomiska politiken innan OECD-sekretariatets bedömning funnits tillgänglig. I situationer av det slag som nu föreligger har dock OECD sekretariatet möjlighet att ge en samlad överblick över det internationella läget som är särskilt betydelsefullt för de analyser som ett enskilt lands regering har att göra. I slutet av november kommer dessutom betalningsbalansdelegationen att lägga fram en definitiv rapport rörande underlaget för beräkningar av bytesbalansens storlek. Därigenom kommer ett bättre beslutsunderlag att finnas tillgängligt inte endast i vad avser bytesbalansen och dess komponenter utan i någon mån även vad gäller den reala utvecklingen t.ex. i fråga om produktionsnivån. Tillåt mig i detta sammanhang påminna Kjell-Olof Feldt om att vid den förra oljekrisen 1973-1974 den dåvarande socialdemokratiska regeringen ansåg läget vara så svårbedömt att den t.o.m. avstod i januari 1974 från att lägga fram en försörjningsbalans och nationalbudget för det kommande året. De viktigaste uppgifter som nu ligger framför oss är att minska vårt oljeberoende, förbättra konkurrenskraften och genom en återhållsam privat och offentlig konsumtion bereda utrymme för en ökad export och för den nödvändiga strukturomvandlingen i det svenska näringslivet. Den förändrade situationen på oljemarknaden och den med minst 8 äå 9 miljarder kronor fördyrade oljenotan har förändrat förutsättningarna för den ekonomiska politiken. Även om regeringen av här angivna skäl inte ansett sig böra nu redovisa en detaljerad ekonomisk bedömning har regeringen i propositionen om fortsatt reformering av inkomstskatten i stora drag givit sin syn på den ekonomiska utvecklingen och på utgångspunkterna för den ekonomiska politiken. Regeringen har inte heller tvekat att föreslå de åtgärder som omedelbart behöver vidtas. Sålunda har riksdagen föreslagits besluta om väsentliga förändringar i vad avser energibeskattningen och inkomstbeskattningen. I fråga om energibeskattningen har huvudsyftet varit att premiera hushållning och sparande på energiområdet. Förändringarna i inkomstbeskattningen — bl.a. föreslås sänkta marginalskatter med tyngdpunkten i de skikt där de stora heltidsarbetande grupperna befinner sig — har bl.a. till syfte att underlätta avtalsrörelsen. Genom att skatteskalan förblir inflationsskyddad undgår man också de kostnadsuppdrivande effekter som skulle uppstått, om löntagarorganisationerna skulle se sig tvingade att begära kompensation för att inflationen annars automatiskt skulle skärpt skattetrycket. På Kjell-Olof Feldts andra fråga vill jag svara att regeringen, med framhållande av bedömningarnas osäkra karaktär, för arbetsmarknadens parter redogjort för den allmänna bedömningen av det ekonomiska läget i stort sett i de termer som redovisats i propositionen om reformering av inkomstskatten. Företrädarna för parterna har i sin tur redogjort för sina bedömningar. Vidare har förslaget till förändringar i inkomstskatten diskuterats. I övrigt har de deltagande parterna överenskommit att inte ge offentlighet åt överläggningarna i vidare mån än vad redan skett genom Kjell-Olof Feldt tar vidare upp problemen med inflationen, rörligheten på Tisdagen den arbetsmarknaden, sparandet samt behovet av överläggningar med kommun 27 november 1979 förbunden om den kommunala expansionen. Överväganden om behövliga åtgärder i dessa hänseenden sker i samband med budgetarbetet och arbetet på finansplanen. Redan nu kan dock sägas att regeringen avser att i början av 1980 ta upp nya överläggningar med kommunförbunden. Vad gäller den tredje punkten, rörande aktiviteten på byggmarknaden, vill jag understryka riskerna för en överhettning. En sådan utveckling skulle kunna ge upphov till prishöjningar och löneglidning som kunde spridas även till andra delar av ekonomin. En anpassning till vad samhällsekonomin kräver måste kunna ske även inom byggandet. För att undvika en överhettning har arbetsmarknadsmyndigheterna förskjutit igångsättningstillstånden för vissa projekt, däribland även bostadsprojekt, från 1979 till 1980. Jag vill vidare peka på att i vissa regioner, såsom Norrbotten, Västerbotten och Värmland, har statliga byggen tidigarelagts. Jag vill också påminna om att när riksdagen i våras diskuterade bl.a. byggandets omfattning skedde detta mot bakgrund av att den kommunala volymexpansionen i år förutsattes uppgå till 4 96, vilket redan det var klart mer än de 3 96 varom regeringen och kommunförbunden träffat en av de fyra största partierna godkänd överenskommelse. Jag vill påminna om att inom dessa 3 26 per år ryms gott och väl en utbyggnad av de prioriterade områdena äldrevård, långtidssjukvård och barnomsorg. Enligt konjunkturinstitutets höstrapport beräknas expansionen uppgå till inte mindre än 5,4 96. Sysselsättningsmässigt betyder detta en ökad efterfrågan på arbetskraft från kommunerna som är ägnad att försvåra en nödvändig rekrytering till industri och byggnadsverksamhet. En större återhållsamhet på den kommunala sidan skulle göra det lättare att nå en högre nivå på bostadsbyggandet. Mot denna bakgrund måste det vara en gemensam uppgift för alla partier att i de kommunala beslutsorganen verka för en återhållsam linje i fråga om den kommunala expansionen.

Herr talman! Jag vill tacka ekonomiministern för svaret. Ekonomiministern anför en rad motiv för att landet måste klara sig utan ekonomisk politik ett tag framåt. Det viktigaste skulle vara den osedvanligt stora osäkerhet som just nu råder om vår ekonomiska framtid. Till den osäkerheten har emellertid ekonomiministern och hans regering i hög grad själva bidragit. Före valet den 16 september kände herr Bohmans välvilja och optimism nästan inga gränser. Sverige var på väg ut ur krisen, skatterna skulle sänkas, budgetunderskottet var närmast bara ett socialdemokratiskt påhitt. Den famösa oljenotan, som Gösta Bohman ständigt låter dingla framför nosen på oss, hörde man knappast talas om då. Men efter valet och alltsedan Gösta Bohman på nytt äntrade taburetten som ekonomiminister har han genomgått en metamorfos. Han har höjt skatter, han talar om hårda tider, att vi måste rätta mun efter matsäcken, att vi 121 måste acceptera sociala nedskärningar. Han rustar sig helt enkelt för en ny svångremspolitik. Om den här helomvändningen har skapat förvirring och osäkerhet bland folk i det här landet, så är det inte att förundras över. Den här verksamheten har Gösta Bohman bedrivit nu under hösten i en rad fora, på en rad tribuner. Han har verkligen inte visat någon återhållsamhet när det gäller att i massmedia beskriva Sveriges ekonomiska framtid och att förskriva de mediciner som patienten måste ta. Men för att en möjlighet skall skapas att i Sveriges riksdag diskutera landets ekonomi och regeringens syn på den ekonomiska politiken, måste alltså ekonomiministern släpas hit för att besvara en interpellation. En regering som säger sig vilja förankra sin politik i breda lösningar och som avkräver även oppositionen ett ansvarstagande bör inte handla på det sättet. Men man är konsekvent. I dag har finansutskottets borgerliga majoritet på varje punkt avstyrkt den socialdemokratiska motion om den ekonomiska politiken som vi väckte den 2 oktober. Någon omprövning behövs inte, säger man. Om detta är den borgerliga regeringens sätt att skapa samförstånd och bred uppslutning kring sin politik, måste man ha förväxlat samförstånd med konfrontation. Det framgår alltså med all önskvärd tydlighet att regeringen inte vill ha någon debatt i riksdagen i höst om den ekonomiska politiken och ännu mindre ta några nya intiativ för att möta de svåra ekonomiska prövningar som landet står inför. Men alldeles bortsett från sättet att behandla riksdagen: Är nu detta ett rimligt ställningstagande med hänsyn till den svenska ekonomins faktiska läge? Gösta Bohman säger i sitt interpellationssvar att regeringen inte har tvekat att föreslå de åtgärder som omedelbart behöver vidtas. Behov skulle enligt Gösta Bohman finnas att minska vårt oljeberoende, förbättra konkurrenskraften och hålla tillbaka privat och offentlig konsumtion. Mot den bakgrunden är det kanske litet märkligt att Gösta Bohman hänvisar till regeringens skatteförslag som en åtgärd som skulle möta de här behoven. Det är faktiskt märkligt att framställa förslag om en sänkning av inkomstskatterna med sammanlagt 7 miljarder som åtgärder för att hålla tillbaka konsumtionen. Men för det syftet har Gösta Bohman uppenbarligen andra ting i beredskap, som jag skall återkomma till. Det är också märkligt att beskriva skatteförslagen som inflationsdämpande, när de dels kraftigt ökar kostnaderna, dels av Landsorganisationen har beskrivits som en direkt försvårande faktor i avtalsrörelsen, eftersom deras fördelningspolitiska effekter gör det nödvändigt att kräva kompenserande lönehöjningar för de lägre avlönade. Beskedet från ekonomiministern är alltså att vad som göras skall är allaredan gjort. För lösningen på alla de problem som svensk ekonomi nu befinner sig mitt uppe i hänvisar ekonomiministern till budgetpropositionen i januari. För att beskriva de problemen behöver jag nu inte dra någon egen litania. Nr 38 Jag kan helt enkelt högläsa ur det betänkande som finansutskottets borgerliga Tisdagen den majoritet i dag har justerat. Jag skall be att få läsa upp följande avsnitt: 27 november 1979 ”Utvecklingen på oljemarknaden påverkar den svenska ekonomin negativt på flera sätt. Den leder med största säkerhet till en avmattning i den internationella konjunkturen med försämrade exportutsikter för svenska företag som följd. Oljeprisstegringarna leder, genom både direkta och indirekta effekter, till ett markant ökat inflationstryck i vår ekonomi. Vidare leder de höjda oljepriserna till kraftiga försvagningar av handelsoch bytesbalans. Även på andra områden än de nämnda kvarstår betydande problem i vår ekonomi. Genom den kraftiga tillväxten i den inhemska efterfrågan ökar importvolymen starkt vilket ytterligare accentuerar de ökade problem som följer av den fördyrade oljeimporten. Exporten ökar visserligen alltjämt i relativt snabb takt men svenska företag har inte kunnat återvinna marknadsandelar i den omfattning som tidigare förväntats. Investeringsutvecklingen utgör fortfarande ett bekymmer. Konjukturinstitutets höstrapport innebär en nedrevidering av de samlade bruttoinvesteringarnas ökningstakt med ett par procentenheter jämfört med bedömningen i årets reviderade finansplan. Den största nedjusteringen gäller bostadsinvesteringarna som nu inte alls beräknas öka mellan 1978 och 1979. Den förbättrade sysselsättningsutvecklingen hindrar inte att det fortfarande kvarstår problem på arbetsmarknaden, särskilt vad gäller ungdomsarbetslösheten. Slutligen bör nämnas att priserna utvecklas ogynnsamt. Vi riskerar nu en prisstegring för 1979 på närmare 10 96, vilket klart överstiger de prognoser som gjordes under våren.” Detta var alltså den samlade bedömningen av de borgerliga ledamöterna i finansutskottet, som de till någon överraskning avslutar med att säga att någon omprövning av den ekonomiska politiken behövs minsann inte. Jag måste fråga Gösta Bohman: Finns det ingenting i den här bilden som hans egna partivänner, regeringsunderlaget i finansutskottet, ger som föranleder honom att göra någonting nu? Är det försvarligt av landets regering att låta alla ekonomiska beslut vänta i fyra månader till den 23 mars 1980, då budgetpropositionen skall behandlas här i riksdagen? Jag skall ta ett exempel. Det gäller investeringarna. Sverige har under 1970-talet haft den absolut sämsta utvecklingen av industriinvesteringarna bland de västeuropeiska länderna. Vi står i dag i stort sett på samma nivå som för tio år sedan. För varje investeringsenkät som görs skrivs den förväntade investeringsökningen ner både för 1979 och 1980. Det förefaller nu tveksamt om det blir någon investeringsuppgång alls nästa år. Vad gör då regeringen? Jo, man avskaffar de särskilda stimulanserna till maskininvesteringar och höjer räntan till en absolut rekordnivå. Gösta Bohman brukade under valrörelsen hävda att det var nonsens att se statens finansiella underskott som något problem. ”Jag vägrar att diskutera begreppet totalfinansiering”, sade han. Därav skulle vi alltså förledas att tro att det statliga budgetunderskottet inte har några realekonomiska effekter. Men påstår Gösta Bohman detsamma också nu? Påstår han att räntehöj 123 ningen i år på 3 96 inte till betydande del har sitt ursprung i att staten varje månad måste låna upp 4 miljarder kronor och kraftigt överanstränga kreditmarknaden? Påstår han också att räntor på 13-14 96 inte får konsekvenser för investeringsverksamheten? Inser han inte att om regeringen vill vidta åtgärder som kan stimulera investeringar 1980 måste det ske nu —-om ett halvår är det för sent. Sedan har vi bostadsbyggandet. I våras uttalade riksdagen att bostadsbyggandet ”bör öka snabbare än vad nuvarande planering ger vid handen”. Målet borde vara, sade civilutskottet, att nå en igångsättning som snarare låg över än under 65 000 lägenheter om året med hänsyn till den tilltagande bostadsbristen. Allt tyder på att igångsättningen i år t.o.m. understiger det från början uppsatta målet 60 000 lägenheter och stannar någonstans vid 55 000. Vad har då Gösta Bohman att säga om detta? Hur har regeringen agerat utifrån riksdagsbeslutet? Jo, han berömmer sig i interpellationssvaret av att bostadsbyggandet försenas genom att igångsättningen av bostadsprojekt har förskjutits från 1979 till 1980. Detta har skett för att undvika en överhettning på byggnadsmarknaden, säger ekonomiministern. Det är riktigt att det nu råder brist på byggnadsarbetare inom vissa regioner, t. 0. m. brist på kapacitet inom vissa delar av byggmaterielindustrin. Men om bostadsbyggandet är prioriterat och om en enig riksdag har krävt ett ökat bostadsbyggande, hur kan då regeringen rikta sina åtgärder direkt mot bostadsbyggandet? Om det är brist på resurser för byggnadsverksamheten i dag, hur skall det då bli möjligt att nästa år få någon ökning av bostadsbyggandet eller ens hålla det på nuvarande nivå? Är det därför någon lösning av det här problemet att flytta projekt från 1979 till 1980? Och dessutom: Om industrin ändå skulle vilja öka sitt byggande 1980 — trots allt hoppas vi ju fortfarande på det — hur skall det med dessa förutsättningar få plats på byggmarknaden? Borde inte regeringen omedelbart ge sig i kast med problemet om hur det prioriterade byggandet — bostäder och industri — skall få nödvändigt samhällsekonomiskt utrymme? Borde man inte ingripa mot det oprioriterade byggandet? Borde man inte starta en snabbaktion tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer för att öka rekryteringen till byggnadsarbetarkåren? Här är det flera års försummelser som måste repareras och därför desto viktigare att man sätter i gång. I sin agitatoriska verksamhet som ekonomiminister och ledare för moderata samlingspartiet har Gösta Bohman angett en rad riktlinjer för den ekonomiska politiken, riktlinjer som han emellertid inte vill låta riksdagen diskutera och ta ställning till. Den riktlinje för den borgerliga regeringens ekonomiska politik som har väckt mest uppseende är Gösta Bohmans deklarationer om att nu måste den offentliga sektorn krympas och den privata sektorn ökas. Men ser man närmare efter vad Gösta Bohman vill göra, så finner man att det är tvärtom. Han har pekat ut livsmedelssubventioner, bostadsbidrag och läkemedelsersättning som de främsta objekten för regeringens besparingspolitik. Och det betyder definitivt inte att det är den offentliga sektorn som beskärs. Det betyder att hushållens realinkomster minskar, och det är alltså den privata — Nr 38 sektorn som krymper. Med andra ord — det är helt enkelt den gamla Tisdagen den Bohmanska svångremmen som tas fram igen, fast den här gången skall den 27 november 1979 dras åt via höjda matpriser, hyror och sjukvårdskostnader. Av uttalanden från trepartiregeringens övriga två partiledare att döma har Gösta Bohman sin regering bakom sig för en sådan här politik. Vi har alltså grundad anledning frukta att den blir verklighet i den budget som kommer i januari. Nu pågår budgetarbetet, och Gösta Bohmans läppar är naturligtvis förseglade. Men eftersom han själv har dragit i gång den här debatten, och eftersom detta antagligen är enda chansen att försöka påverka regeringen bort från svåra missgrepp måste jag ställa några frågor till Gösta Bohman. Är det verkligen en klok politik att 1980 genomföra en åtstramning av hushållens realinkomster via höjda levnadskostnader? Regeringen förutser själv en markant nedgång i den internationella konjukturen under 1980. Det framgår av det lilla samhällsekonomiska avsnittet i skattepropositionen. Och tecknen blir allt fler på att industrikonjunkturen i Sverige vänder nedåt nästa år. Måste inte en åtstramning av den inhemska efterfrågan ytterligare förstärka den tendensen? Dessutom — alla är medvetna om betydelsen av att Sverige håller prisoch kostnadsutvecklingen under kontroll. Men minskade offentliga utgifter i herr Bohmans tappning betyder högre matpriser, höjda hyror och sjukvårdskostnader. Är det någon, Gösta Bohman undantagen, som tror att detta inte får konsekvenser för lönekrav och lönekostnader? Spåren efter Gösta Bohmans förra period som ekonomiminister förskräcker oss fortfarande. Nu tar han ny sats, och förskräckelsen ser inte ut att bli mindre den här gången.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt ställde till mig tre konkreta frågor, och jag har givit Kjell-Olof Feldt tre utförliga, konkreta svar. Men Kjell-Olof Feldt är naturligtvis inte nöjd. Och det är ju inte ovanligt. Jag tror aldrig att jag har upplevt någon debatt med Kjell-Olof Feldt, där han efter att ha ställt frågor har fått svar som han förklarar sig nöjd med. Vad man än svarar honom fortsätter han att hojta och gasta efteråt. Det har naturligtvis Kjell-Olof Feldt full rätt att göra. Men jag ifrågasätter syftet med interpellationsinstrumentet, om det skall användas för det slags valtal som Kjell-Olof Feldt ägnade sig åt här för en stund sedan i avsikt att föregripa de debatter som skall komma i kammaren om den ekonomiska politiken, om finansutskottets betänkande och mycket annat innan detta riksmöte är slut. Kjell-Olof Feldt påstår att han måste släpa hit mig för att få diskutera ekonomi. Jag vill då påminna om att det inte var länge sedan vi här i kammaren hade en allmänpolitisk debatt, då inte minst den ekonomiska politiken, Sveriges ekonomiska situation och vad som har hänt i valrörelsen debatterades under två långa dagar och åtminstone en natt. Kanske Kjell-Olof Feldt inte befann sig i kammaren under den debatten? Annars 125 skulle han haft klart för sig hur inträngande diskussionerna den gången var. Det borde egentligen räcka med att säga detta. Men jag skall ändå ta upp ett parsaker, eftersom Kjell-Olof Feldt med sömngångaraktig metodik pratar om att jag skulle sagt andra saker i valrörelsen än jag gör nu när det gäller Sveriges ekonomi. Jag har i vartenda anförande i valrörelsen konstaterat att trepartiregeringen genom en klok saneringspolitik — det som Kjell-Olof Feldt kallar den Bohmanska svångremspolitiken — lyckades häva den utomordentligt allvarliga akuta kris som Sverige befann sig i hösten 1976, när vi fick ta över nära nog ett konkursbo efter socialdemokraterna. Sverige har inte haft en så allvarlig kris under hela efterkrigstiden som den vi då var tvungna att ta itu med. Den krisen byggde delvis på kortsiktiga problem skapade 1975-1976, delvis på mera långsiktiga problem, som hade byggts in i den svenska ekonomin sedan mitten av 1960-talet. De kortsiktiga problemen lyckades trepartiregeringen faktiskt lösa, Kjell Olof Feldt. Jag tror att Kjell-Olof Feldt också kommer att kunna medge det i stilla stunder, för då brukar han vara något mera sannfärdig än han är när han debatterar här i kammaren. Den tidigare trepartiregeringen förde på nytt in Sveriges ekonomi i balansens spår. 1979 har varit ett förhållandevis gott år, om man jämför med krisåren. I dag stiger produktionen, i dag ökar de investeringar som Kjell-Olof Feldt säger skall sjunka, i dag återvinner vi fortfarande marknadsandelar på den internationella marknaden, och tillväxten i bruttonationalprodukten har inte under hela 1970-talet varit så hög som under det här året. Men vi är inte klara med problemen. Vi har att brottas med de i den svenska ekonomin inbyggda långsiktiga problemen, som kommer att värka ut. De är på sätt och vis mera svårhanterliga än de som vi har klarat under de gångna tre åren. Det är de problemen vi nu har att försöka bemästra. Det är de problemen jag brukar tala om i de anföranden som Kjell-Olof Feldt kritiserade. De problemen analyserade jag också med utomordentlig noggrannhet i varenda debatt under hela valrörelsen. Jag vet inte hur många andra som gjorde det. Socialdemokraterna ägnade sig inte åt de långsiktiga problemen, men jag gjorde det i högsta grad. Det är dem vi nu skall syssla med. Beståndsdelarna i medicinen mot de problemen kommer Kjell-Olof Feldt få tillfälle att ta del av när budgeten har framlagts och finansplanen har redovisat det ekonomiska läget. Visst kunde vi ha framlagt en höstfinansplan. Vi är inte skyldiga att göra det, och det har inte alltid varit fallet att regeringen lagt fram någon. Men osäkerheten var den här gången så stor att vi inte ville redovisa siffror som vi inte trodde skulle hålla, siffror som skulle behöva revideras under de två månader som är kvar på året. Vi tog det säkra före det osäkra, och det borde Kjell-Olof Feldt sätta värde på och inte använda som utgångspunkt för angrepp. Jag påminner än en gång om att den socialdemokratiska regeringen inte ens lade fram en försörjningsbalans och en nationalbudget i januari 1974, fastän det var av väsentlig betydelse för både budget och finansplan och för riksdagens vårarbete. Men det blundar Kjell-Olof Feldt för den här Nr 38 gången. Tisdagen den Det är alltså inte någon feghet, underlåtenhet eller bristande lust att 27 november 1979 diskutera ekonomi som gör att vi inte framlagt någon finansplan i höst. Det är betingat uteslutande av det förhållandet att det material som står till vårt förfogande är så utomordentligt osäkert. Vi vet att vi inom loppet av de närmaste veckorna eller månaderna kommer att få ett väsentligt bättre underlag för vårt ställningstagande. Då anser vi att det är bättre för Sveriges ekonomi och för den allmänna debatten att låta bli att spika några siffror som snart kommer att visa sig föråldrade. Vi har inte gjort ett dugg, inte ett skvatt, påstår Kjell-Olof Feldt och gör ner det marginalskatteförslag vi framlagt och vilket är motiverat av bl.a. de pågående löneförhandlingarna. Genom skatteförslaget skapar vi möjlighet för löntagarna att få en real förbättring med lägre bruttolönehöjningar än vad fallet skulle bli annars — att få något realt utbyte och inte bara luft i lönekuverten. Energibeskattningen syftar till att bringa ner den höga oljeförbrukning som vi har i vårt land, och det är en förutsättning för att vi på lång sikt skall klara vår ekonomi. När Kjell-Olof Feldt gör gällande att räntehöjningarna skulle ha ett samband med bristen i budgeten har han fel. Räntehöjningarna har direkt samband med vad som har hänt utomlands, och i jämförelse med genomsnittet av andra länders räntenivåer ligger Sveriges fortfarande förhållandevis lågt. Vi ligger på 9 96, och det är för våra svenska förhållanden en mycket hög räntenivå men i jämförelse med de räntenivåer som finns utomlands en relativt låg. Vi genomförde räntehöjningarna för att hävda den svenska kronans ställning och för att förhindra valutautflöde utöver det som beror på de höjda oljepriserna. Sedan angriper Kjell-Olof Feldt bostadsbyggandet. Tillåt mig påminna om — och här kan jag kanske tala mer i egen sak än någon annan — att om det är någon som har kritiserat den bristande planmässigheten i svensk byggnadsverksamhet under årtiondena efter andra världskrigets slut så är det jag. Det har inte varit bra. Det har bedrivits en oerhört ryckig politik på bostadsbyggnadsområdet, och 1970-talet har sannerligen inte karakteriserats av något långsiktigt, aktivt politiskt tänkande. Nästan vartenda år under hela 1970 talet, innan trepartiregeringen trädde till, var det en negativ volymförändring då det gällde bostadsbyggandets omfattning. Den nerdragning som nu sker och som beror på att resurserna helt enkelt inte räcker till — bl.a. på grund av att konsumtionen har legat för högt på den kommunala sidan — görs av omtanke om Sveriges ekonomi och inte av några andra skäl. När Kjell-Olof Feldt vill ha — låt vara indirekt — besked om vad som kommer i budgeten är det naturligt att jag vägrar att ge några svar på den frågan. Kjell-Olof Feldt får ge sig till tåls tills budgeten ligger på bordet. Då kommer ni att få besked, och ni får tillfälle att debattera. Det ges också tillfälle att föra en ekonomisk-politisk debatt i samband med att finansutskottets betänkande ligger på bordet.

Herr talman! Jag är fylld av lust att diskutera den ekonomiska politiken, säger Gösta Bohman och ägnar ändå många minuter åt att beklaga sig över att jag har tagit upp en diskussion med honom. Man kan bli litet trött på Gösta Bohmans dåliga vana att recensera sina debattmotståndare. Det här är ändå ingen operaföreställning, där mitt röstläge spelar någon större roll. Det väsentliga är väl innehållet i vad jag säger. Jag vill föregripa debatten, påstår Gösta Bohman. Det är den debatt som vi skall ha den 23 mars 1980 som jag i så fall vill föregripa, för någon debatt om regeringens ekonomiska politik får vi icke i denna riksdag förrän då. Och skälet till att jag ansåg att Gösta Bohman borde ha en del att säga oss är att han med sådan frenesi har ägnat den här hösten åt att ange en massa riktlinjer för den ekonomiska politiken. Han har arbetat hårt för att introducera en ny politik, och han ger verkligen intryck av — i varje fall när han uppträder framför televisionskameror — att han vet vad han vill och tänker genomföra det. Från de utgångspunkterna föreföll det rimligt att ifrågasätta regeringens beteende att i år avvika från tidigare praxis när det gäller höstens finansplaner. Låt mig också beträffande diskussionen om det som skedde 1974 peka på det som Gösta Bohman inte talade om, nämligen att det då lades fram en finansplan. Att den saknade en försörjningsbalans är riktigt, men det var också så att riksdagen fick tillfälle att ta ställning till huruvida det var rimligt att regeringen i det läget icke lade fram en försörjningsbalans. Riksdagen förelades en proposition på 57 sidor — jag tog fram den i går och läste igenom den igen. Propositionen innehöll en finansplan och slutade med en hemställan till riksdagen att godkänna detta regeringens förfarande. Skillnaden i dagens läge är den att Gösta Bohman nu på grundval av en notering i sin almanacka bestämt att vi inte får diskutera hans ekonomiska politik — om någon försöker göra det blir han bara arg. Jag återkommer så till den gamla trätan i vilken utsträckning Gösta Bohman och andra borgerliga representanter före valet verkligen gav besked om vad de tänkte göra efter valet. Jag skall läsa upp några yttranden av Gösta Bohman i den sista riksdagsdebatten före 1979 års val, nämligen den som hölls den 9 juni. Det var alltså vid ett tillfälle då herr Bohman visste att hans inlägg blev protokollförda. Då sade Gösta Bohman bl.a. följande: Trepartiregeringen ”lyckades sedan på den korta tiden av två år vända en nedkörd ekonomi åt rätt håll. ——— En markant förbättring av den svenska ekonomin har kunnat iakttas under de senaste 12-18 månaderna.” ”Inflationstakten har ——-=— halverats. ---. Underskottet i budgetbalansen har påtagligt minskat.” Här åsyftas egentligen bytesbalansen. Framför allt gjordes dock följande utfästelse: ”En fast grund har lagts för en varaktig uppgång i den ekonomiska aktiviteten och av medborgarnas realinkomster.” Gösta Bohman visste i juni månad att vi skulle ha en varaktig uppgång i den ekonomiska aktiviteten och i medborgarnas realinkomster.

Jag måste när det gäller investeringarna säga att Gösta Bohman inte riktigt har fått klart för sig vad som har hänt med bostadsbyggandet. Man kan visserligen ägna sig åt att anklaga tidigare regeringar för dålig planering, men varför hävdar man att man skulle ha löst något problem i ett läge med brist på byggarbetskraft, genom att flytta vissa bostadsbyggnadsprojekt från 1979 till 1980? Och hur skall industrin kunna få utrymme för sitt byggande, om man inte vidtar några åtgärder för att komma till rätta med överhettningen på byggarbetsmarknaden och minska bristen på kapacitet inom byggnadsindustrin? I en god planering av byggandet här i landet ingår en ökning av resurserna och av utbudet. Slutligen säger Gösta Bohman att räntehöjningarna inte har något samband med budgetunderskottet. Jag råder honom bara att lyssna till sin egen riksbankschef. Det framgår redan av riksbankens kommuniké och av Lars Wohlins egna uttalanden att riksbanken vidgår — och den kan inte göra annat — att det stora budgetunderskottet är en direkt bidragande orsak till att räntan måste höjas. Det är meningslöst av herr Bohman att försöka förneka detta. Vidare säger herr Bohman att han vägrar att diskutera nästa års budget. Javisst kan han göra det. Men tala ändå om huruvida det är klokt att genomföra en åtstramning av den allmänna efterfrågan via en höjning av hushållens kostnader! Det är nämligen en fråga som kan besvaras utan att man avslöjar en enda hemlighet om budgeten. Är detta rimlig konjunkturpolitik i rådande läge? Med tanke på den glada öppenhet som herr Bohman normalt uppvisar borde detta vara ett utmärkt tillfälle för honom att ge svar på den enkla frågan.

Herr talman! Jag nödgas än en gång upprepa att Kjell-Olof Feldt till mig i interpellationens form ställt tre konkreta frågor och att jag har svarat på de frågorna. Sedan har Kjell-Olof Feldt utnyttjat frågorna för att få till stånd en stor ekonomisk debatt. I och för sig skulle vi kunna föra en sådan debatt, men då kanske Kjell-Olof Feldt vill komma tillbaka med en interpellation, där han preciserar i vilka hänseenden han önskar debattera, i stället för att smyga in detta i en vanlig interpellationsdebatt av det här slaget. Kjell-Olof Feldt gjorde mig den glädjen att läsa upp vad jag sade här i riksdagen den 9 juni. Det var bara bra, tycker jag, för jag står för allt vad jag sade då, på basis av det underlag vi hade då. Det stämmer precis med vad jag sade för en stund sedan, nämligen att den regering som trädde till hösten 1976, efter den socialdemokratiska vanskötseln av vår ekonomi, på den korta tiden av två år lyckades lägga ekonomin till rätta och föra in den på balansens väg. Det har bidragit till att utgångsläget i våras var utmärkt, och det här året 129 skulle ha blivit ett mycket fint år, om någonting inte hade inträffat som Kjell-Olof Feldt uppenbarligen antingen glömt bort eller inte vill låtsas om: efter den 9 juni kom oljeprishöjningarna, som visade sig på ett enda år belasta Sveriges handelsbalans med 8-9 miljarder ytterligare. Vi har alltså på den korta tid av det här året som gått sedan dess fått en belastning av den svenska ekonomin som motsvarar ungefär 2 96 av vår bruttonationalprodukt, dvs. dubbelt så mycket som hela den svenska u-hjälpen, vars enprocentsmål vi kom upp till efter många, många års slitande. Detta har helt förändrat förutsättningarna då det gäller bytesbalansutvecklingen för svensk ekonomi. Den ”varaktiga grund” som jag talade om i våras blev inte lika varaktig som jag utgick ifrån, på grund av vad som hände med oljeprishöjningarna. Och tyvärr kan det inträffa fler sådana. En av anledningarna till att vi inte lagt fram den s.k. finansplan som Kjell-Olof Feldt efterlyser är just vad som hänt i Iran. Jag trodde att Kjell-Olof Feldt visste att det just nu händer ting ute i världen som gör att vad vi säger här i dag kan vara fel i morgon just i detta hänseende. Låt mig emellertid peka på två saker, eftersom vi nu gått in på ekonomin. Vi har — och det här hänger ihop med Kjell-Olof Feldts direkta fråga till mig — långsiktigt två stora problem i vår ekonomi. Det ena är den stora bristen i bytesbalansen. Den bristen innebär att Sverige har för låg produktionskapacitet. För att klara detta långsiktigt behöver vi producera mer i Sverige. Vi behöver alltså föra över resurser ifrån konsumtion till produktion. Det innebär att den privata konsumtionen kan bli illa behandlad och framför allt att den offentliga, den kommunala konsumtionen måste föra över resurser till den konkurrensutsatta sektorn. Det är fråga om pengar men också och i första hand om arbetskraft. Och skall de privata inte bli alltför illa behandlade måste vi sätta in stöten framför allt mot den offentliga konsumtionen, inte minst den kommunala. Skall vi få balans i vår ekonomi på lång sikt — det borde ligga även i Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas intresse att Sverige återvinner den balans i ekonomin som är en förutsättning för hög sysselsättning och trygghet framöver — måste vi föra över resurser till de produktiva delarna av vårt näringsliv. Vi kan inte leva över våra tillgångar i längden. Det vet Kjell-Olof Feldt, och han borde kunna kosta på sig att erkänna det också. Vi har ett annat problem som hänger ihop med detta, och det är den offentliga utgiftsexpansionen. Här finns ett visst samband; bakom den offentliga utgiftsexpansionen ligger också den offentliga konsumtionen. Och vi måste bryta trenden även här. Detta var ett ämne som vi diskuterade med frenesi under den allmänpolitiska debatten. Kjell-Olof Feldt tog inte upp de här frågorna då — det hade varit mycket intressant om han gjort det. Vi vet att fortsätter den offentliga utgiftsexpansionen i samma takt som i dag kommer i början av 1990-talet, även vid en hygglig utveckling av Sveriges bruttonationalprodukt, hela bruttonationalprodukten att gå åt till skatt. Och alla här i kammaren vet att detta är omöjligt — vi kan inte låta utvecklingen fortgå på det sättet. Därför måste vi bryta även utgiftstrenden. Nr 38 Nu får vi i den nya regeringen börja ta steg i den här riktningen. Men hur de Tisdagen den stegen kommer att utformas får Kjell-Olof Feldt ge sig till tåls med att få veta 27 november 1979 till dess att vi möts här i januari månad. Uppgiften att den socialdemokratiska regeringen 1974 lade fram ett fylligt material, som riksdagen fick pröva, är riktig. Enligt grundlagen är regeringen skyldig lägga fram en budget och en finansplan. Men det fanns varken försörjningsbalans eller nationalbudget på bordet, vilket vi hade behövt i riksdagen för att få till stånd en ordentlig debatt. Att regeringen ansåg sig inte kunna förelägga riksdagen detta material berodde just på att det då i skilda hänseenden förelåg en osäkerhet, motsvarande den som nu har föranlett oss i regeringen att inte lägga fram någon sådan här rapport i höst — vilket vi inte är grundlagsenligt skyldiga att göra.

Herr talman! Jag tycker att Gösta Bohman visar en viss ringaktning inför riksdagen. Som ledamot av den här kammaren har jag rätt att ställa vilka frågor jag vill inom ramen för rikets grundlagar. Ekonomiministern har rätt att vägra svara på vilken fråga som helst som ställs. Men han skall inte beklaga sig över att oppositionen vill använda riksdagen som ett forum för debatter. Var skall vi annorstädes samtala, Gösta Bohman? Finns det några slutna rum där oppositionen inbjuds till överläggningar? Förvisso inte. Sedan har jag inte begärt att Gösta Bohman skall göra prognoser, att han skall lägga fram en nationalbudget och en finansplan i höst. Jag ville veta varför han inte har gjort det. Men jag har ställt ett antal frågor om åtgärder som kanske ändå borde vidtas nu i höst, som inte kan vänta till riksdagsbeslut den 23 mars 1980. Det är frågor som jag tog upp redan i min interpellation och som gäller inflationen, bostadsbyggandet, situationen på arbetsmarknaden. Dessa frågor har jag alltså här ställt om igen. Jag tror att det är nödvändigt att avslöja en av de myter som regeringen och dess företrädare försöker sprida, nämligen att höjningen av oljepriserna skulle ha orsakat alla våra ekonomiska problem. Detta återkommer jag till gång på gång. Gösta Bohman sade att den 9 juni var vi på väg in i balans, då fanns det egentligen inga problem. Sedan kom de fruktansvärda oljeprishöjningarna. Jag vill råda Gösta Bohman att studera den sammanfattande översikt som konjunkturinstitutet har gjort till sin höstrapport. Där analyserar man effekterna på handelsbalansen av oljeprishöjningarna. Slutsatsen är att ”relativpriset höjts för svenska exportvaror. Genom dessa motvägande effekter tycks den sammanräknade terms of trade-förändringen 1978-1979 stanna vid en nettoeffekt som motsvarar en belastning på handelsbalansen om ca 3 miljarder kr.” — dvs. de höjda oljepriserna motvägdes av andra höjningar av våra exportpriser. Konjunkturinstitutet konstaterar att vid en omsvängning i handelsbalansen på 8 miljarder kronor svarar den reala försämringen, den som beror på att exporten har ökat för litet och importen för mycket, för hela 5 miljarder kronor. 131 När det gäller inflationen kommer priserna antagligen att stiga med över 10 96 — säg 10,5 96. Oljeprishöjningarna kommer under året att orsaka en prisstegring på ungefär 2 96. Exkl. oljeprishöjningarna blir alltså inflationen i år 8,5 96. Är det en halvering av inflationstakten, Gösta Bohman, som ni lovade i juni månad? Ge oljeprishöjningarna, som i och för sig är ett mycket stort problem, en rimlig plats i beskrivningen av våra ekonomiska problem! De förleder annars både regeringar och andra att tro att vi inte behöver vidta en rad andra åtgärder än att, som man nu har gjort, höja skatten på energi. Gösta Bohman utvecklade med stor motvilja, för han vill ju egentligen inte diskutera frågan, detta med åtstramningspolitik. Han vill fortfarande inte svara på frågan huruvida konjunkturen motiverar en åtstramning av hushållens ekonomi nästa år. Men han utvecklade en tanke — vilket han har gjort tidigare — när han sade att stöten framför allt måste sättas in mot den offentliga konsumtionen. Här måste ekonomiministern rådgöra med sina ekonomiska experter för att klargöra om han inte har fått alltihop om bakfoten. Höjer man matpriserna genom att minska livsmedelssubventionerna, höjer man hyrorna genom att dra ned på hyressubventionerna och ökar man folks utgifter när de är sjuka genom att dra ned på läkemedelsersättningen, minskar man icke den offentliga sektorn — man minskar hushållens realinkomster och utrymmet för privat konsumtion. Vad man gör är att man ökar det offentliga sparandet eller minskar budgetunderskottet, någonting som det i och för sig finns skäl att allvarligt överväga. Gösta Bohmans hela uppläggning när han talar om att det är den offentliga konsumtionen som skall ta stöten stämmer inte ett dugg med den agitation som han under de senaste månaderna har bedrivit i massmedia, där han har talat om att vi nu måste angripa dens.k. rundgången, måste minska bidragen och subventionerna. Det berör icke den offentliga sektorn och förbrukar inga reala resurser inom den offentliga sektorn. Dessa bidrag stödjer hushållens konsumtion.

Herr talman! Kammaren har nu att ta ställning till civilutskottets betänkande nr 4. Socialdemokraterna i utskottet har i två reservationer gått emot den borgerliga majoriteten. I den första reservationen återkommer vi till kravet på en sänkning av den statliga lånegränsen vid enskilt byggande — och detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad. Vårt förslag innebär konkret att lånegränsen för denna kategori, enskilt byggande med statliga lån, sänks från 92 till 85 96. Vi har agerat så ofta i denna fråga att ett kort bifall kunde ha räckt som en motivering. Men utskottsmajoritetens yrkande om avslag på motionen - som bildar underlaget för reservation nr 1 — är så torftigt att jag något måste utveckla de synpunkter vi har på frågan. Majoriteten avfärdar vårt förslag med de sparsamma orden: ”Några motiv för förslaget redovisas inte.” Det tyder på en stor villfarelse och kan inte ens försvaras med att man inte orkat läsa igenom motionen. Vårt motionskrav är både seriöst och sakkunnigt motiverat. En av de första åtgärder som 1976 års trepartiregering vidtog var just att höja lånegränserna vid statligt byggande till 92 96 för enskilda byggare. Ingen förklaring gavs den gången till denna åtgärd — inga skäl redovisades av regeringen. Det skulle bara vara så. Den gången fanns det inga motiv för förslagen. Det är möjligt att den borgerliga utskottsmajoriteten i slutet rum har fått en förklaring. Men vi känner inte till några skäl som kan motivera en sådan åtgärd. Därför gick vi den gången bestämt emot regeringsförslaget, och den inställningen är oförändrad. Regeringen ville höja lånegränsen till 92 26 och därmed avlasta de enskilda byggmästarna en kapitalinsats på 7 26. Några krav på byggmästarna ställdes inte, vare sig socialt eller beträffande anvisningen av lägenheterna. Beslutet som sådant har inte heller den ringaste inverkan på hyrorna. Varje budgetår strömmar ca 30 milj.kr. de enskilda byggmästarna till mötes. Låt vara att det är ett nära och uppenbarligen mycket varaktigt förhållande mellan en borgerlig regering och dessa enskilda byggmästarintressen, men någon måtta måste det väl ändå vara på generositeten. Att det måste vara någon måtta på generositeten tyckte också en majoritet i denna kammare den 5 april i år. Då röstade en majoritet i ett tillstånd av sällsynt klarsynthet för en återgång till 85 26. Men sedan de borgerliga ledamöter fångats in som möjliggjorde en majoritet för 85 926 kunde man bättre hålla ihop den borgerliga gruppen, och den 29 maj var det återigen klartecken för vakthållningen kring 92 96. Beslutet är också starkt kritiserat av hyresgästerna, men de har ingen talan när en borgerlig regering utdelar dusörer till sina egna. Reservation 2 tar avstånd från innehållet i såväl utskottets majoritetsskrivning som motion 2696 från moderaterna. Kravet i motionen är förslag från regeringen om införande av lagfartsbostäder i flerfamiljshus. Vi menar från vårt håll att utskottet borde ha föreslagit ett direkt avslag på detta krav, som ligger fjärran från den sociala grundsyn som bör prägla svensk bostadspolitik. Vad det är för kunskaper som utskottets borgare saknar i denna fråga är något av en gåta för oss socialdemokrater. Moderaterna har i flera omgångar ställt krav av liknande slag: lagfartsbostäder i flerfamiljshus, andelslägenheter, bostäder med strimlade lån. Dessa krav har vanligtvis föga med bostadens sociala innehåll att göra. Bakom kraven finns skäl som att ägandet av bostaden leder till ett ökat ansvarstagande och bättre vård, men däri ligger ett konstaterande i begränsad mening. Krav på ökad insyn, medbestämmande över boendet, större ansvar för bostad och fastighet liksom för kollektivet ställer vi oss alla bakom, och vi hävdar att detta kan genomföras utan koppling till ägandet. Se bara på den försöksverksamhet som pågår inom delar av hyresbeståndet eller på den verksamhet som utvecklas inom den reguljära bostadskooperationen! I förlängningen av moderaternas ofta framställda krav på införande av kombinationer av ägarformer döljer sig svagheterna i svenska skatteregler. Det är naturligtvis frestande att tillgodogöra sig de frikostiga skatteavdragen, som för högre inkomsttagare kraftigt förbilligar boendet. Det skulle vara redigare och mera just om moderaterna ville tala klarspråk och inte bakom kaskader av socialt välmenande uttryck och välformulerade slagord ge intryck av en social ambition på detta område. Det är detta som debatten om lagfart i hyresbostäder ytterst handlar om. Självfallet är det inget fel i att inhämta kunskaper, men så mycket kan och vet de borgerliga i utskottet om dessa krav, att det som socialdemokraterna skriver i reservationen om avslag på moderatmotionen borde ha kunnat samla en majoritet i utskottet. Att detta krav från moderaterna inte hör hemmai en bostadspolitisk debatt har vi självaste bostadsministerns ord på. I den här frågan delar vi helt och fullt hennes uppfattning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till såväl reservation I som reservation 2 i civilutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Diskussionerna om en rättvis bostadsbeskattning har pågått några år utan att avgörande förändringar har skett. Trots det myckna talet om rättvisa i boendet och om bostaden som en social rättighet har utvecklingen gått åt andra hållet. Orättvisorna mellan olika upplåtelseformer har ökat, och några neutrala skatteregler för olika boendeformer har från regeringens sida inte föreslagits. Det betänkande vi nu behandlar tar inte upp till samlad bedömning de viktigaste problemen i propositionsförslaget om ändring i bostadsbeskattningen och de motioner som väckts i anslutning härtill eller anknyter till frågan om bostadsfinansieringen. Skatteutskottet har fått överta en del gällande räntebidrag och kommer väl med ett särskilt betänkande, och finansutskottet behandlar andra delar som gäller bostadsbyggandets finansiering. Det hade naturligtvis varit bra att få en samlad bedömning, en gemensam behandling och debatt när det gäller dessa frågor. I vpk-motionen 2697 i anslutning till proposition 209 har vi framfört vissa erinringar mot förslagen. Vi har yrkat avslag på propositionen och begärt nytt förslag snarast möjligt. Vi har i motionen bl.a. pekat på att avdrag för ombyggnadskostnader inte bör få göras i någon form och att avdrag för underhållskostnader måste begränsas. Vidare har vi pekat på faran av generella redovisningsmässiga uppskrivningar och på att propositionsförslagen betyder ett oacceptabelt gynnande av bostadsproduktion i enskilt vinstsyfte. De borgerliga partierna försöker komma förbi dagens akuta problem med tilltagande orättvisor och ökad hyresplundring genom åtgärder som innebär ökad satsning på det privata fastighetskapitalet. En fri marknad för bostadsrätter, möjligheter till avdragsgilla boendekostnader liksom ett utbyggt system med äganderättsoch andelslägenheter samt en avrustning av de allmännyttiga bostadsföretagen ingår som de främsta åtgärderna i en borgerlig bostadspolitik. Bostädernas finansiering — räntans storlek, lånetidens längd och systemet för belåning — har avgörande betydelse för boendekostnaderna. Det gäller att få ”billigare” pengar till bostadsbyggande och följdinvesteringar. Då det gäller storleken av bostadslån anser vpk att de privata hyreshusen i framtiden måste ställas vid sidan av den statliga lånegivningen, och vi stöder i nu föreliggande betänkande reservationen nr 1, vilken föreslår att låneandelen för enskilt ägda flerfamiljshus skall sänkas till vad som tidigare gällt. Jag kan helt instämma med föregående talare, Oskar Lindkvist, i hans synpunkter på den frågan. Bostadsrättslägenheter är i dag föremål för kapitalplacering och spekulation, framför allt i storstadsregionerna. Efter det att priskontrollen på överlåtelsesummor släppts, har priserna för bostadsrättslägenheter stigit långt över vad normala hushåll kan betala. Dessa lägenheter övertas av välbärgade grupper som därigenom kan köpa sig lägre boendekostnader, möjligheter till värdestegringsvinster, visst inflytande och i vissa avseenden bättre boendemiljö. Särskilt i samband med ombyggnad av äldre fastigheter har det blivit allt vanligare att hyresgästerna har erbjudits att ”köpa” lägenheterna i form av bostadsrätter eller andelar. Det sker då ofta på så sätt att fastighetslånen — helt eller delvis — delas upp mellan bostadsrättseller andelsinnehavarna. Syftet är att dessa skall kunna dra av räntekostnaderna vid deklarationen av sina privata inkomster på samma sätt som småhusägarna. Systemet har som bekant fått namnet strimlade lån. Maximala skattevinster kan det bli när det gäller hus som ägs av ett handelsbolag under de första åren efter ombyggnad. Då blir nämligen också en stor del av ombyggnadskostnaden avdragsgill vid deklarationen. Systemet med ”strimlade” lån riktar sig, precis som de attraktiva bostadsrätterna, till välbärgade grupper, som dels kan betala de höga kontantinsatserna, dels har så pass höga inkomster att ränteavdragen blir betydelsefulla. Nackdelarna med denna utveckling är uppenbara. Allt flera hyreslägenheter omvandlas till ägandeformen — utom räckhåll för vanliga hushåll med låga inkomster. De höga överlåtelsevärdena och skapandet av nya ägarlägenheter är ett stort problem som man omedelbart måste ta itu med. I första omgången måste man ta itu med problemet genom att stoppa fria överlåtelsevärden och begränsa avdragsrätten. Bostadsbristen, skatteavdragen och den fria prissättningen är det som måste angripas. Ingen av dessa företeelser har de borgerliga regeringarna tagit itu med. Tvärtom söker man på olika sätt stimulera en utveckling, som innebär en ökning av utslagningen på bostadsmarknaden och en ökning av uppdelningen på mindre bemedlade med särskilda, sämre bostäder och bostadsområden och välbärgade med bättre men billigare bostäder. För tre veckor sedan hade vi en bostadsdebatt här i kammaren, där jag tog upp vad som sedan blivit alltmera omskrivet och omtalat, Tantoområdet i Stockholm, och kritiserade vad som är i gång där. Det gäller den mycket omdiskuterade omvandlingen av ca 700 hyreslägenheter till bostadsrätter och det bidrag till ytterligare orättvisor i boendet som detta skulle medföra. Många av hyresgästerna är uppenbarligen beredda att som en möjlig utväg för att lösa sina egna akuta problem acceptera ett förslag som genom förmånliga lånevillkor och ränteavdrag skulle stoppa hyreshöjningarna och sänka deras boendekostnader. Det är inte någon privat fastighetsägare som nu i Tanto erbjuder sådana möjligheter utan HSB, och jag delar bl.a. finansborgarrådet John-Olle Perssons upprördhet över HSB:s agerande. Om de föreliggande planerna kommer att realiseras, hoppas man givetvis att det är en engångsföreteelse att bostadskooperationen engagerat sig på ett sådant sätt som i Tantofallet. Vissa hyresgäster kommer enligt förslaget att få stora privatekonomiska fördelar genom de, särskilt för höginkomsttagare, förmånliga ränteavdragen. Spekulationsmarknaden i bostäder får ett tillskott, och här är HSB-bostadsrätter tyvärr inget undantag. Dessutom ökar segregationen genom de skyhöga marknadspriserna, som på sikt gör Tanto till ett reservat för höginkomsttagare. Siffrorna i det presenterade förslaget för Tanto belyser detta. Insatsen skulle bli drygt 1 000 kr./m?, varvid hyresgästerna skulle få låna 95 96. Under de första åren skulle samhället, stat och kommun, genom ränteavdragen förlora drygt 80 kr./m? lägenhetsyta och år, räknat med 12 96 ränta och i genomsnitt 75 26 marginalskatt, eller totalt ca 5 milj.kr. per år i skatt. Om så mycket pengar i stället satsades på fortsatt hyresboende i Tanto, skulle hyrorna alltså kunna sänkas med ca 80 kr./m? och år eller med betydligt mer än en tredjedel. I detta fall måste, enligt vår åsikt, kommunen gå in och överta husen, även om det kostar ganska mycket pengar. Att stoppa hyresutvecklingen måste vara en samhällsuppgift, liksom att ge de boende likvärdiga ekonomiska villkor och ge hyresgästerna ett avgörande inflytande över sitt boende och sin boendemiljö. Det skulle kosta samhället mindre än de skatteintäkter man förlorar vid en övergång till bostadsrätter. Bostadsrätter med eller utan strimlade lån löser inte hyresgästernas problem. För varje hus som blir andelseller bostadsrättshus ökar antalet personer som kan göra sig pengar och spekulera i bostäder och minskar möjligheterna för låginkomsttagare att skaffa sig en bra bostad. Jag har uppehållit mig vid fallet Tanto som ett typexempel på varthän vi tycks vara på väg när det gäller bostadspolitiken med de ökade orättvisorna mellan olika upplåtelseformer. Orättvisorna i boendet kan inte avskaffas genom att man underlättar och stimulerar ett ökat ägande av bostaden. En kraftig ökning av bostadsbyggandet, ett ökat statligt stöd till hyresboendet hos de allmännyttiga bostadsföretagen, en bättre boendemiljö och ett större inflytande för hyresgästerna är den väg man måste gå. Det finns ingen annan väg att snabbt komma till rätta med de största orättvisorna på bostadsmarknaden. Av vad jag nu har sagt kanske någon drar den slutsatsen att jag och mitt parti skulle vara negativt inställda till bostadskooperationen som sådan. För undvikande av missförstånd vill jag på en gång säga, att det är vi inte. I nuläget, dvs. med fritt fram för spekulationer på bostadsrätter och med olika möjligheter till mer eller mindre ”strimlade” lån och ränteavdrag, vill vi emellertid inte medverka till vare sig övergång från hyresrätt till bostadsrätt eller nya bostadsrätter i nyproduktionen. Man måste först återinföra bostadsrättskontrollagen eller liknande bestämmelser och kraftigt begränsa möjligheterna till ränteavdrag. Bostadskooperationen uppkom som det arbetande folkets svar på samhällets vägran att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Denna viktiga uppgift kvarstår så länge bostadsfrågan inte tillfredsställande har lösts för det arbetande folket. Skattereglernas utformning och storleken på priserna för överlåtelse i andra hand kan inte skyllas på bostadskooperationen utan på statsmakterna — även om berättigad kritik kan riktas mot bostadskooperationens brist på eller felaktiga agerande mot dessa företeelser. Det finns viktiga kvalitativa skillnader mellan bostadskooperationen och privata bostadsrättsföreningar och framför allt mellan bostadsrätter i bostadskooperationen och andelslägenheter. Värdestegringar i bostadsrätten kan inte utnyttjas så länge man bor i lägenheten. För att man skall kunna belåna en bostadsrätt krävs lagfart — dvs. det som bl.a. moderaterna är ute efter i den motion som finns i det betänkande vi nu behandlar. Den möjligheten finns inte när det gäller exempelvis HSB-lägenheten men väl när det gäller andelslägenheten. Moderatmotionen om s.k. lagfartsbostäder i flerfamiljshus, ellers.k. ägarlägenheter, har avstyrkts av utskottet, och det är bra. Ännu bättre är om riksdagen ansluter sig till den skrivning som föreslås i reservation nr 2. Jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Vi har i civilutskottets betänkande nr 4 för detta riksdagsår tre relativt små bitar av bostadspolitiken att ta ställning till. Det rör i två avseenden bostadslånens storlek. Först gäller det nybyggnad. Där har vi en bestämmelse om 22 96 statlig belåning. Enligt reservationen 1 vill man sänka denna till 15 96. Den här frågan har ju, som Oskar Lindkvist berättade om, böljat fram och tillbaka. Här har vi gjort det ställningstagandet att det är rimligt att för den enskilde fastighetsägaren en statlig belåning skulle kunna utgå med 22 96. Alldeles oavsett vilka argument jag försöker att använda kommer Oskar Lindkvist inte att ta någon hänsyn till dem, lika litet som Oskar Lindkvist kan övertyga mig om att 15 926 vore det absolut riktiga. Därför tror jag inte att det är någon idé att vi går in i någon lång debatt om denna sak, utan jag konstaterar att majoriteten vidhåller sitt ställningstagande att belåningen bör vara 22 96. På den punkten yrkar jag då bifall till utskottets hemställan. Vi har sedan haft att behandla en liknande sak när det gäller ombyggnad av hus. Detta sammanhänger egentligen med den del av propositionen som har remitterats till skatteutskottet för behandling. Men vi har i den del vi haft att behandla — i vissa delar har vi yttrat oss till skatteutskottet — kommit fram till den bedömningen i sakfrågan om huruvida det skulle vara 15 eller 22 96 belåning vid ombyggnad, att den motivering man har haft för 22-procentiga lån vid nybyggnad också gäller, och kanske i än större utsträckning, vid ombyggnadsfallen; det finns ju anledning att här underlätta finansieringen. Detta gör att vi från majoritetens sida ansluter oss till det förslag som finns i propositionen om 22-procentiga lån vid ombyggnad. Sedan kommer den återstående delen, som mera berör skattefrågan, att behandlas av skatteutskottet. Anledningen till att vi intagit denna ståndpunkt är naturligtvis att det finns skäl att vidta de åtgärder som kan vidtas för att hålla nivån i bostadsbyggandet uppe. I dag är det dock en ganska ringa del av flerfamiljshusbyggandet som i nyproduktionen utförs av enskilda fastighetsägare. Huvuddelen ligger ju på allmännyttan. Beträffande motionerna om ägarlägenheter kan sägas att de gäller en sak som förekommit i utskottets betänkanden under ett antal år. Inom regeringens kansli har ett arbete pågått under några år; man har tagit fram en del informationer och synpunkter på denna fråga. Något ställningstagande i någon riktning har emellertid icke gjorts av regeringen. Därför har vi sagt att det inte finns någon anledning att göra det uttalande om ägarlägenheter som föreslås i moderaternas motion, och vi vill även på den här punkten yrka bifall till utskottets hemställan. I sitt anförande var Tore Claeson inne på en mängd olika områden av bostadspolitiken. Det gällde strimlade lån, HSB:s affärer i Tanto osv. Jag skall inte gå vidare in på dem utan bara ta upp ett par av de påståenden som Tore Claeson gjorde. Han säger exempelvis att regeringens strävan är att skapa dåliga bostäder för dem som har det ekonomiskt sämst i det här landet och bra och billiga bostäder för de andra. Detta påstående saknar fullständigt täckning, och det är i och för sig så horribelt att det inte skulle behövas några kommentarer. Jag tror inte att man i detta land skulle kunna åstadkomma någon regering som medvetet strävade efter att föra en bostadspolitik av den art som Tore Claeson här gör en beskrivning av. Det är nog mera fantasier med politiska förtecken som Tore Claeson sysslar med. Sedan säger han att en riktlinje är att försöka avrusta allmännyttan — han uttryckte sig på det sättet. Då skulle jag vilja ha ett besked av Tore Claeson om vad det är för åtgärder regeringen vidtagit som haft karaktären att försämra för de allmännyttiga företagen, att avrusta deras verksamhet.